Herr talman! Det förekommer inte sällan i den allmänna debatten att man ganska generellt klagar på den författning vi nu har som grund för vårt politiska system. Dessa klagomål skjuter enligt min mening ofta över målet och inte så sällan vid sidan om. Ibland är det väl helt enkelt så att man förväxlar form och innehåll. Man tycker illa om ett och annat beslut som fattas, men det har ju ingenting med författningen att göra. Författningen skall ange de former i vilka demokratin utövas. Dessa former fylls sedan med innehåll genom beslut i sakfrågor. Sanningen är väl att författningen i de flesta grundläggande avseenden visat sig fungera bra. Jag tror t.ex. inte att det är många som sörjer tvåkammarsystemet, och för de flesta har det riksproportionella valsystemet blivit en självklarhet — även om Olle Svensson och en och annan övrig socialdemokrat då och då brukar komma med förslag som syftar till att ge det största partiet, dvs. socialdemokraterna, överrepresentation. Om jag förstod Olle Svensson rätt i dag, så har han släppt dessa tankar, och det är ju bra. Också bottenspärren i valsystemet har visat sig vara väl avvägd, även om vpk kontinuerligt opponerat sig däremot. Jag har i tidigare debatter utförligt redovisat mina ståndpunkter i den här frågan, och jag skall inte upprepa dem. T. o. m. det på sin tid — och fortfarande då och då — så omdiskuterade systemet för regeringsskiften har i praktiken inte lett till några större bekymmer. Regeringsskiftena har gått snabbt och smidigt. Dessa och andra positiva ting är viktiga att hålla i minnet när man diskuterar förslag till förbättringar och förändringar. Inget författningssystem är dock fullkomligt. Det finns alltid utrymme för nya uppslag, och det är bra att diskussionen om författningen hålls levande. Så har också skett. Sedan vi antog den nya grundlagen har vi haft många utredningar om författningsfrågor, och i konstitutionsutskottet har vi, som dagens betänkande visar, ständigt en ström av motioner som syftar till ändringar. Från centern har vi härvidlag varit pådrivande. År efter år har från centern tagits upp viktiga författningsfrågor med utförligt motiverade förslag till ändringar. I en del fall har vi fått resonans från andra partier, i andra fall inte. Så är det även i år. Men också där det varit segt kan man stundom notera åtminstone opinionsmässiga fall framåt. Det gäller t.ex. frågan om skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval och den därtill kopplade frågan om längre mandatperioder. Den gemensamma valdagen tillhör onekligen det minst lyckade i vår nya författning. De som följt ärendet vet att det var fråga om ett slags utpressning från socialdemokraternas sida när den nuvarande ordningen infördes. Den gemensamma valdagen var det offer andra fick ge för att uppnå ett enkammarsystem och ett riksproportionellt valsystem. Motiveringarna för den gemensamma valdagen är och förblir dunkla, hur mycket man än grubblar över dem. Om man analyserar argumenten, så finner man att de är fulla av logiska kullerbyttor. Den viktigaste kullerbyttan är att man säger att eftersom riksdagens beslut är av stor betydelse för kommunerna så bör det finnas ett tekniskt samband mellan kommunalval och riksdagsval. Detta är i sak obegripligt. Alla frågor som har betydelse för kommunerna men som avgörs i riksdagen —t.ex. momshöjningar och statsbidrag — är ju rikspolitiska frågor av det skälet att de avgörs i riksdagen. T. o. m. själva kommunallagen beslutas ju av riksdagen och är således en rikspolitisk fråga. Det är riksdagen som bestämmer kommunernas kompetens och fastlägger de ramar inom vilka kommunerna kan agera. Allt detta skall naturligtvis väljarna ta ställning till i riksdagsvalen, eftersom det är i riksdagen dessa frågor avgörs. Men inom dessa ramar har kommunerna, som vi vet, många och viktiga frågor som de själva bestämmer över. Detta är de kommunalpolitiska frågorna. Det är dessa som väljarna skall ta ställning till i kommunalvalen. Den logiska slutsatsen är att väljarna bör få en rejäl chans att bedöma rikspolitiska och kommunalpolitiska frågor var för sig. Så är det också i alla med Sverige jämförbara länder. Så är det inte här hos oss. Den gemensamma valdagen hindrar detta rätt effektivt. Det blir de rikspolitiska frågorna som tar över nästan helt och hållet, inte minst genom den massmediainriktning som valrörelserna numera fått. Sakfrågorna liksom kandidaterna i kommunaloch landstingsval kommer i skymundan, och partierna i kommunerna seglar upp och ner på ungefär samma sätt som partierna i riksdagsvalen. Någon egentlig prövning av kandidater och kommunala program blir det således inte. Detta är naturligtvis till stor nackdel för den kommunala demokratin. Vill man ge kommunalpolitiken en rejäl chans, så måste valen arrangeras för sig. Det vill vi inom centern. Vi vill således ha fyraåriga mandatperioder för såväl riksdag som kommuner och skilda valdagar. Man kan fråga sig varför vi inte lyckats få socialdemokraterna med på dessa krav. Ute i län och kommuner går det knappast längre att leta upp ens några socialdemokrater som vill ha kvar den nuvarande ordningen. Socialdemokratiska kommunalpolitiker tycker, liksom alla andra på det regionala och lokala planet, att det de sysslar med är alltför viktigt för att det skall smusslas undan på det sätt som nu sker. Men på det centrala planet — och det är här i riksdagen besluten i dessa frågor fattas — krånglar socialdemokraterna. Frågan är utredd på alla möjliga sätt, men socialdemokraterna på det centrala planet hittar alltid på någon ny anledning till att föra över ärendet till en ny utredning för att slippa fatta beslut. Vad man dessutom gör är att man kopplar samman frågan om skilda valdagar med frågor som inte har med den att göra. Syftet är uppenbarligen att segdra. Det är f.ö. något dunkelt vad som mera i detalj är den centrala socialdemokratiska ståndpunkten. Här kan jag kanske få ett klarläggande från Olle Svensson. Statsminister Palme har — om man skall tro uttalanden i pressen — gjort en återkoppling till gamla socialdemokratiska tankegångar, som skulle innebära att priset för skilda valdagar skulle vara att kommunerna indirekt väljer en del av riksdagen. Detta är från mina utgångspunkter helt oacceptabelt. Riksdagen skall utses direkt av folket och vid ett och samma tillfälle. De socialdemokrater som sitter i olika utredningar, nu senast en beredning som leds av justitieministern, vill koppla frågan om den gemensamma valdagen till en förändring av tillämpningen av upplösningsinstitutet. Syftet med detta är som vi har hört att man vill stärka regeringen på riksdagens bekostnad, vilket också är en gammal av centralistiskt inriktade socialdemokrater odlad tanke. Något samband med fristående kommunalval har den inte, och kopplingen görs väl för att försvåra och skjuta upp beslut om skilda valdagar. Inom centern tycker vi att detta ur utredningssynpunkt är enkla saker att ta ställning till. Vi menar att man nu bör se till att det äntligen blir beslut om skilda valdagar och fyraåriga mandatperioder. Det är det vi markerar i reservation 7, som jag härmed, herr talman, yrkar bifall till. Herr talman! Vi har nu erfarenhet av flera folkomröstningar i viktiga politiska sakfrågor, den senaste gällde atomkraften. Andra frågor kan stå på lut. Det är således rätt uppenbart, att om socialdemokraterna skulle framhärda med sitt förslag till fackföreningsfonder, skulle det vara rätt otillständigt — med hänsyn till de genomgripande verkningar som fondförslaget får — att genomdriva detta förslag utan att folket direkt finge ta ställning. Vi vet — det visade med all önskvärd tydlighet atomkraftsomröstningen — att det nuvarande folkomröstningsinstitutet har stora brister. Det gäller de olika leden i förberedelserna för folkomröstningar och besluten om sådana, och det gäller tolkningen och tillämpningen av folkomröstningsresultaten. Det är enligt vår mening inte tillfredsställande att man efter en folkomröstning, såsom skedde efter atomkraftsomröstningen, skall kunna köpslå om vilket utfall omröstningen egentligen fick. Medborgarna har rätt att klart få veta vad de röstar om. Det folkomröstningsinstitut vi nu har är ett slags mellanting mellan beslutande och rådgivande institut. Omröstningen är formellt rådgivande. Men i t.ex. atomkraftsomröstningen band partierna sig på förhand för att följa omröstningsresultatet. När detta förelåg hade ingen av de tre linjerna fått majoritet. Det blev alltså fråga om en tolkning av omröstningsresultatet. De partier som stod bakom linje 1 och 2 bestämde helt enkelt att deras röstetal skulle slås ihop, detta trots att man i själva kampanjen före omröstningen betonat hur mycket som skilde dem åt. Det minsta man kan säga är att detta inte är någon snygg ordning. Herr talman! I centerns motion och i vår reservation till utskottsbetänkandet begär vi att vi skall få en ordentlig utvärdering av de erfarenheter vi nu har av folkomröstningar, och på grundval av denna utvärdering förslag om förändrade regler. Det är rätt märkligt att de övriga partierna inte vill vara med om detta. Tycker man månne att det skulle vara alltför besvärande med en ordentlig genomgång av atomkraftsomröstningen? Resultatet av att ingenting händer blir ju att riksdagen nästa gång det blir aktuellt med en folkomröstning drabbas av samma förvirring som vid de tidigare folkomröstningarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10. Herr talman! Riksdagens arbetsformer är ett kärt tema här i riksdagen, såväl i kammaren som man och man emellan. Mest rör det sig dock om rätt oartikulerad veklagan och mycket sällan om konstruktiva förslag. Centern har år efter år i mycket utförliga motioner tagit upp de här problemen och angett framåtsyftande och rationella handlingslinjer. Men när det kommit till kritan har de andra partierna inte alls varit intresserade av att göra någonting mera påtagligt. Så är det även i år. Man vill tydligen fortsätta med sin veklagan. Nu är inte frågan om riksdagens arbetsformer i första hand en fråga om riksdagsledamöters bekvämlighet. Det är ur allmän demokratisk synpunkt viktigt att riksdagen fungerar bra och att de ärenden vi har att avgöra blir ordentligt beredda. Centern har i sin motion med betydande utförlighet angett var bristerna ligger, men jag skall inte här gå in i detalj på dem. Den avgörande svagheten i nuvarande ordning är att riksdagen endast i formell mening startar när riksmötet öppnas. Vad vi gör under hösten är i stort sett att behandla ärenden som skjutits från våren — t.o.m. från en tidigare mandatperiod — samt en och annan proposition som regeringen kan klämma fram i största brådska. Budgetpropositionen och den allmänna motionstiden -— för att ta ett par viktiga exempel — kommer i januari. De flesta andra tyngre propositioner läggs fram i mars, och framåt vårkanten pågår här i huset en formidabel häxdans då lagförslag och budgetbeslut tas i en oändlig rad med riksdagsledamöterna fjättrade som straffångar veckans alla dagar. Det grundläggande felet är således att författningsreformens omläggning av riksdagsåret aldrig följdes upp med en omläggning av innehållet i riksdagsarbetet. Arbetsrutinerna är alltfort anpassade till det gamla riksdagsåret, som ju även formellt startade i januari. Det naturliga borde vara — som vi påpekar i motionen — att vi tillämpade samma ordning som i andra jämförbara parlament, dvs. att riksdagen startade på hösten med behandling av budgetpropositionen och att våren huvudsakligen kunde användas till lagoch principförslag. Därmed skulle det också — och det är ett viktigt tema i vår motion — vara möjligt att planera riksdagsarbetet på ett rationellt sätt med ett jämnare arbetstempo under hela riksdagsåret. Det talas ibland om politikers isolering och om svårigheten att engagera riksdagens ledamöter för arrangemang utanför riksdagen. Vi känner alla väl till problemen härvidlag. De är högst påtagliga. Det är enligt min mening mycket viktigt att riksdagens ledamöter kan delta i samhällsdebatten och i föreningslivet utanför riksdagen. Vad det gäller är den kontinuerliga direktkontakten mellan väljare och valda. Detta måste vara en självklar del av det politiska uppdraget. Jag har den uppfattningen att det helt enkelt är vår skyldighet att här i riksdagen organisera arbetet så, att denna viktiga del av politikeruppgiften inte nästintill omöjliggörs. För att ge särskilt dessa utåtriktade uppgifter ett större utrymme har vi i centermotioner sedan flera år tillbaka drivit tanken att riksdagsfria veckor på ett systematiskt sätt skall läggas in i planeringen av riksdagsåret. Vi har haft en viss framgång härvidlag. Numera är det en riksdagsfri vecka på hösten och en på våren. Alla uttalanden jag hittills hört om dessa har varit positiva. Vi menar således att det finns anledning att gå vidare på den inslagna vägen. Men detta ställer sig onekligen mycket svårt med den uppläggning som riksdagsåret alltfort har. Det är en viktig anledning till att vi vill få till stånd en förändring på denna punkt. En omläggning av riksdagsarbetet så som vi har skisserat den i vår motion kräver betydande förändringar i gällande ordning och sannolikt också att riksdagsåret förlängs något. Men jag kan inte finna några allvarligare invändningar mot att riksdagen börjar i september i stället för i oktober. Vad vi skulle vinna är ju att riksdagens ledamöter fick väsentligt bättre möjligheter att verka utanför riksdagen och på hemorten under hela riksdagsåret. Vi har under 1970-talet haft interna riksdagsutredningar och arbetsgrupper som lagt fram förslag till små justeringar av arbetsformerna. Dessa har säkert i en hel del fall varit nyttiga. Men på något mera avgörande sätt har de inte påverkat arbetsformerna. Vi menar således att det krävs ett betydligt mera omfattande och förutsättningslöst grepp, om något väsentligt skall ske. Det är en utredning med dessa uppgifter som vi pläderar för i vår motion och i vår reservation till utskottsbetänkandet. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall också till reservation 9.

Herr talman! Jag har alltid tyckt att Bertil Fiskesjö i diskussioner om de författningspolitiska spörsmålen har kvalificerat sig som den mest konservative deltagaren. Den uppfattningen får stöd också av hans anförande här i dag, som ju gav uttryck för stor förnöjsamhet med det nuvarande läget och relativt liten vilja att ge någonting i en diskussion om en framtida författningsreform. En sådan borde — så uppfattar jag Bertil Fiskesjös anförande — ske helt på centerpartiets villkor. Bertil Fiskesjö kom inledningsvis också med en liten släng mot mina tidigare anföranden här i kammaren, där jag framfört personliga synpunkter om en reformering av valsättet. Jag vet att Bertil Fiskesjö inte menade vad han sade, när han summerade mina synpunkter så slarvigt som att vad jag syftade till var att ge socialdemokraterna överrepresentation. Bertil Fiskesjö är alltför kunnig i dessa frågor för att kunna ha en så vulgär uppfattning. Vad jag har varnat för är att vi kan nära nog permanenta minoritetsparlamentarismen genom ett valsystem som är uppbyggt för koalitionsparlamentarism men passar sällsynt illa för nuvarande i och för sig beklagliga blockoch konfrontationspolitiska skede. Egentligen borde pendelsvängningarna i väljarkåren få större utslag i riksdagens sammansättning, så att segrande riktning fick bättre möjligheter att förverkliga sina ambitioner. På samma sätt borde tillbakagången bli större, och pendeln då slå tillbaka, om väljarna utdömer politiken. Jag talar då om båda parter — det gäller inte att gynna någon bestämd meningsriktning. Menar Bertil Fiskesjö att exempelvis valsystemet i England enbart gynnar Labour? Det har naturligtvis i samma mån gynnat de konservativa. Men låt oss se på det viktigaste: utgångspunkten för att försöka komma överens om en förändring av mandatperiodens längd, om den gemensamma valdagen och om upplösningsinstitutet. Jag sade i mitt huvudanförande att vi som utgångspunkt har att söka bevara en handlingsduglighet åt regeringsmakten, något som jag tycker är viktigt i en parlamentarisk demokrati. Bertil Fiskesjös utgångspunkt för att skilja valdagarna var att man skall renodla rikspolitiken i debatter i samband med riksdagsval och renodla kommunalpolitiken i debatter i samband med kommunalval. Det är en orimlig ståndpunkt. Det kommer inte att bli så, hur man än gör — det visar utländska erfarenheter. I all synnerhet måste diskussioner om rikspolitiken inträffa vid kommunalval, om man, som mittenregeringen gjorde, konfiskerar kommunernas pengar eller vill stycka kommunerna. En meningsfull diskussion kring kommunalpolitiken har faktiskt växt fram på grund av att vi har fått starkare, effektivare och handlingskraftigare kommuner genom kommunindelningsreformen.

Herr talman! Jag konstaterar först att Olle Svensson har en litet originell användning av ordet konservativ. Det brukar vara reserverat som beteckning på fenomen och människor som vill bevara saker och ting precis som de är. Om man läser igenom betänkandet och lägger märke till centerns agerande i de frågor som vi nu diskuterar, så står det helt klart att det är vi som har föreslagit en lång rad förändringar. Skall det vara någon mening med begreppsanvändningen här, borde ett sådant beteende karakteriseras som radikalt. Sedan var Olle Svensson litet förnärmad över att jag hade erinrat om de gånger då Olle Svensson tidigare på olika sätt manifesterat sitt intresse för att valsystemet borde ändras så, att det skall gynna stora partier. Det är självklart att Olle Svensson kan hävda att detta är en fråga om generell tillämpning, och det utgår jag ifrån. Men vi vet ju vilken partibild vi har i Sverige. Den verkliga effekten av förändringar i det proportionella valsystemet i den riktning som Olle Svensson önskar skulle ju vara att socialdemokraterna gynnas på samma sätt som de gynnades av det tidigare valsystemet med helt valkretsbundna mandat och med det sätt på vilket första kammaren utsågs. Detta med det kommunala sambandet är tydligen svårt. Men jag tycker det är enkelt. Vi har en kompetensuppdelning i en lång rad frågor. De viktigaste och mest övergripande, som rör medborgare och kommuner runt om i vårt land, avgörs här i riksdagshuset. De frågorna skall man naturligtvis ta ställning till vid valet till den representation där beslutanderätten ligger. Men sedan har vi kommunalpolitiska frågor — jag tycker gott att vi kunde ge kommunerna betydligt större kompetens, men de har redan betydande kompetens. De frågor som faller in under den kommunalpolitiska kompetensen är kommunalpolitiska frågor, eftersom de avgörs i kommunen. Om ett kommunalval skall vara meningsfullt, är det naturligtvis dessa frågor som skall diskuteras — politikernas sätt att handlägga dem, de kandidater som anmäler sig osv. Det är detta som skall stå i centrum för de kommunala valen. När det gäller kopplingen till upplösningsrätten, viljan att ytterligare stärka regeringens ställning på riksdagens bekostnad osv. förstår jag inte hur de frågorna kan förbindas med frågan om systemet för val till kommuner och landsting.
Herr talman! Jag skall undvika att förlänga polemiken med tanke på de samtal som skall föras mellan partierna för att söka nå fram till en konstruktiv reform. Jag har hört Bertil Fiskesjös utgångspunkter och bevekelsegrunder. Jag kan respektera dem — de får stå för vad de är värda. Min utgångspunkt var vad vi slog fast i grundlagskommittén, när vi diskuterade de här frågorna. Vi sade då att om den gemensamma valdagen skallifrågasättas, borde det ske från det angelägna önskemålet att få till stånd ett fungerande upplösningsinstitut. Det har ju klart framgått att det har funnits situationer under den senaste sexårsperioden då ett extra val hade varit angeläget, men att detta har varit svårt att genomföra på grund av nu gällande regler, där man exempelvis inte når fram till möjligheter att under en längre period behålla den riksdag som väljs i extravalet. Därför kommer också här in önskemålet om en längre mandatperiod för riksdagen och för de kommunala beslutande församlingarna. Får vi skilda valdagar, bör vi också få en större aktivitet under de olika valrörelserna. Detta är våra ståndpunkter. Vi är inte låsta. Vi har inte slagit igen några dörrar inför samtalen, men vår utgångspunkt är att det inte är nödvändigt att skilja valdagarna åt för att få en diskussion kring de kommunalpolitiska frågorna. Vi får en blandning av kommunaloch rikspolitiska debattfrågor hur vi än gör. Det tror jag vi bör vara överens om.
Herr talman! Det senaste konstaterandet från Olle Svenssons sida gör att jag får åsätta honom beteckningen konservativ. Han kan tydligen tänka sig att vi skall ha det kvar som vi har det. Det är verkligen tråkigt, om det är en uppfattning som fortfarande har stark resonans bland socialdemokraterna. Vi har senast under höstens valrörelse kunnat konstatera att de kommunala frågorna haft oerhört svårt att tränga igenom. Det har varit svårt att arrangera kommunalpolitiska debatter. Jag kan som exempel ta ett tillfälle då elva kommunalpolitiker satt prydligt uppradade för att föra en debatt. Det enda som fattades var en enda åhörare. I massmedia —- i TV, i radio och t.o.m. i lokalradio och regional-TV — ges det ett mycket litet utrymme för de lokala och regionala frågorna. Jag anser att den kommunala demokratin riskerar att förvandlas till ett slags skyddad förvaltningsverksamhet, om inte de kommunala frågorna kan föras ut till en allmän debatt i särskilda val. I en av debatterna under valrörelsen hade man plockat ihop folk med, som man trodde, olika åsikter. Men det blev inte någon större debatt, eftersom även den socialdemokratiska representanten var en övertygad motståndare mot den gemensamma valdagen — han ville ha en förändring. När jag sade att socialdemokraterna vill koppla detta till extraval, fick jag frågan: Vad har frågan om särskilda val i kommunerna för samband med frågan om upplösningsrätten? Jag svarade att jag inte tyckte att de hade något samband, och det tycker jag fortfarande. Jag har klart deklarerat vilken uppfattning jag har i de olika frågor som Olle Svensson berört utöver dem som jag själv främst diskuterat i andra debatter. Jag har inte här chansen att upprepa mina argument. Men när det gäller extraval och upplösningsrätt ligger Olle Svenssons och mina åsikter ganska långt ifrån varandra. Det är helt uppenbart.

Herr talman! Den gemensamma valdagen var ett resultat av de omfattande författningsdiskussioner som fördes på 1960-talet. Länge var man ju inriktad på att ha separata valdagar, men socialdemokraterna drev hårdnackat frågan om ”det kommunala sambandet”. Som en kompromiss enades grundlagberedningen på 1960-talet om nuvarande system. Beslut i grundlagsfrågor brukar enligt politisk praxis fattas i samförstånd, och vi ansåg oss alltså uppbundna av beslutet en tid framåt. Denna tid är nu sedan några år till ända. Viliberaler drev i den grundlagskommitté som tillsattes i februari 1980 och som avlämnade ett icke enhälligt slutbetänkande i mars 1981 linjen om separata valdagar och fyraåriga mandatperioder. Folkpartiet kunde i kommittén möjligen ha fått vissa av sina synpunkter tillgodosedda, men då till priset av ett system med ”rullande” perioder, något som vi säger nej till. Detta är ett system som man f. ö. har i England, i republiken Irland och i Danmark. Regeringarna där har viss frihet att utlysa val när det är mest lägligt för dem själva. Samtliga borgerliga partier var överens i de här två grundläggande frågorna, men eftersom man fortfarande önskar enighet i författningsfrågor av denna art kunde inget förslag läggas fram. Den gemensamma valdagen innebär en stor centralisering och är enligt oss liberaler ett hot mot närdemokratin. Samtidigt som den stora kommunsammanläggningen drog fram över landet fick kommunerna ta hand om allt viktigare delar av människors närservice. Jag kan nämna barnomsorgen och äldreomsorgen. Samtidigt som detta skett har de primärkommunala och landstingskommunala frågorna alltmer kommit att skymmas av de rikspolitiska. För många människor är det just daghem, sjukhus, bussar, fritidsoch kulturfrågor som är deras närmaste kontakt med samhället. Att dessa frågor skall diskuteras i skuggan av de rikspolitiska trätorna är inte alls självklart. De kommunala valen har större vikt och förtjänar därför större intresse, och det kan de endast få om en självständig valrörelse kan bedrivas. Det förutsätter uppenbarligen skilda valdagar. Att kämpa för skilda valdagar är för oss liberaler att slå vakt om den kommunala demokratin. Jag har studerat årets kommunala val. Om man bortser från kds, som nu är ett etablerat parti utanför storstäderna, finns det faktiskt i dag speciella kommunala partier i nära hälften av kommunerna. Detta är naturligtvis legitimt i en demokrati, men det tyder på att riksdagspartierna inte på ett rimligt sätt har kunnat bevaka de kommunala frågorna. Motståndarna till skilda valdagar använder två argument. Det första argumentet är det kommunala sambandet. Men detta verkar numera vara ett argument som enbart har sin grund i att man vill skydda den kompromiss som en gång gjordes. Det andra argumentet är att demokratin i själva verket skulle försämras vid skilda valdagar; människor är så ointresserade av kommunalpolitik att de inte skulle rösta i de kommunala valen, och valdeltagandet skulle minska katastrofalt. Man pekar också på den möjligheten att rösta olika i de tre olika valen som redan finns. Tendensen under 1970-talet har varit att allt fler röstat olika i de olika valen. Detta resonemang bygger emellertid på det beteende som folk nu lärt sig: att kommunalpolitiken är en spegel av rikspolitiken. För detta talar visserligen att statsbidragen till kommunerna spelar en allt viktigare roll. Men mot det antagandet kan man hävda att det är först genom att ge de kommunala valen en chans att spela en självständig roll som vi kan ge dessa val ett större intresse. Tror man dessutom att blockpolitiken inte är för alla tider given, kan vikten av självständiga kommunala val te sig ännu större. Mandatperioden var under tvåkammarriksdagen fyraårig. Jämfört med andra länder har vi numera en kort mandatperiod, tre år. De här två frågorna — skilda valdagar och valperiodens längd — hänger naturligtvis ihop. Men samtidigt finns det klara argument enbart i fråga om valperiodens längd. Vi påstår att de nuvarande korta mandatperioderna verkligen gör det svårare att fatta besvärliga beslut på ett klokt och riktigt sätt. Regeringarna hinner nu lära sig under ett år, administrera under nästa år och sedan gå till val året därpå. Växling vid makten har blivit en realitet, och då krävs det längre mandatperioder för att undvika en förlamande röstvärvningshunger. För kommunerna är problemen desamma som för riket, och jag vill hävda att problemen i kommunerna t.o.m. är större. Herr talman! Jag yrkar bifall till Karin Ahrlands reservation, nr 8, om gemensam valdag och mandatperiodernas längd. I detta sammanhang vill jag redovisa att reservation nr 7 av Bertil Fiskesjö och Sven-Erik Nordin ligger mycket nära de yrkanden vi har. Folkpartiet anser emellertid att riksdagen nu bör ta ställning till frågan om skilda valdagar och längre valperioder. Centern föreslår en utredning, så att erforderliga grundlagsändringar kan beslutas första gången före 1985 års val. Herr talman! Kostnaderna för allmänna val är betydande. Daniel Tarschys har i motion 328 tagit upp de här frågorna. De svenska valen hör till de dyraste i världen. Kostnaderna bör kunna nedbringas utan skadeverkningar för demokratin. I motionen nämns kostnader för valsedlar och valkuvert och för arvoden till valförrättare samt kostnader för att hålla posten öppen. En mycket stor del av rösterna avlämnas nu på posten. Kanske borde därigenom antalet vallokaler kunna nedbringas. Mot detta bör ställas att reglerna är mycket hårda för de partier som står utanför riksdagen. De frågor som tas uppi motionen bör studeras vidare, och jag yrkar därför också bifall till Karin Ahrlands reservation nr 15 om besparingar i statens och kommunernas kostnader för allmänna val. Herr talman! Slutligen vill jag också yrka bifall till reservationen 13 om ökat inslag av personval i valsystemet.

Herr talman! Inledningsvis vill jag något kommentera vad Olle Svensson anförde. Han sade att kommunisterna inte skulle ge socialdemokraterna några snubbor i demokratifrågorna. I andra sammanhang här i kammardebatterna har det sagts att kommunisterna blåser upp sig. Jag kan märka att det nu är en litet ny ton partierna emellan. Men om socialdemokraterna upplever det såsom snubbor, beror det möjligen på att vi trampar på någon öm socialdemokratisk tå. Det beror inte på motionärens illvilja. Dessutom är motionerna skrivna i januari, då det satt en borgerlig regering. Vi kunde inte vara säkra på att vi skulle få en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk majoritet i riksdagen, som senare skulle ta illa upp. Frågan om gemensam valdag eller skilda valdagar har diskuterats väldigt här i dag. Frågan är föremål för en utredning och kommer att debatteras vidare. Jag skall därför inte ta upp tiden med att närmare gå in på den saken. Men det finns faktiska samband mellan rikspolitik och kommunalpolitik, som talar för en gemensam valdag, inte minst det faktum att rikspolitiken är i väldigt hög grad bestämmande för det kommunala handlingsutrymmet. På senare år har man även med rikspolitiska beslut gjort direkta ingrepp i den kommunala ekonomin genom att dra in pengar osv. Så nog hänger politiken ihop. Den bör behandlas såsom en helhet vid ett och samma tillfälle. Men detta får vi återkomma till i senare diskussioner. Jag skall ta upp monarkin, procentspärrarna och valsystemet ute i kommunerna. Jörn Svensson kommer litet senare i debatten att behandla övriga frågor som gäller det första avsnittet i betänkandet. Återigen kräver vänsterpartiet kommunisterna monarkins avskaffande och övergång till republik. Vi föreslår att successionsordningen tas bort från grundlagarna och att de uppgifter av representativ art som kungen nu har överförs till riksdagens talman. Det behövs inte särskilt många argument för denna självklara reform, men tydligt är att det ändå finns ett hårt motstånd mot den. Vi konstaterar med sorg att vi är det enda av arbetarpartierna som fullföljer sitt politiska program genom att föreslå införande av republik. Socialdemokraterna tiger stilla så som de har gjort i evinnerliga tider. Det börjar nu faktiskt gå så långt att det ute i samhället myntas bevingade ord kring socialdemokraternas agerande i republikfrågan. Om man har en programförklaring, som man konsekvent undviker, aldrig vill föra på tal och definitivt aldrig kämpar för, kallas det i folkmun för ett ”republikkrav”. Ett ”republikkrav” är alltså ett krav, som man har skrivit för väljare eller en radikal opinion inom det egna partiet men som man aldrig har för avsikt att genomföra. Så långt har det gått när det gäller socialdemokratins agerande i monarkioch republikfrågan att det börjar myntas begrepp kring det. I replikväxlingen med Bertil Fiskesjö sade Olle Svensson att Bertil Fiskesjö var konservativ. Jag kan bara konstatera att konservatismen när det gäller frågan om monarkins avskaffande är väl företrädd i utskottet av de andra fyra partierna. Där är Olle Svensson och socialdemokraterna i mycket gott sällskap med de verkligt konservativa. Nu säger anhängarna av monarkin att kungahuset har mist sin betydelse genom att de politiska uppgifterna har beskurits. Olle Svensson sade detta i sitt inledningsanförande. Men kungahuset används utan tvekan i propaganda av olika slag. I debatten i går om Östtimor pekade jag på det faktum att prins Bertil användes vid en marknadsföringsresa till Indonesien för att skapa goda kontakter med fascistregeringen där. Det faktum att vi har ett kungahus och att medlemmar av detta deltar i sådan verksamhet gör att det får en propagandistisk och politisk betydelse. Dessutom spelar pressbevakningen och fantasierna kring kungahuset en stor roll när det gäller fördumningskampanjer, där man genom ett abnormt intresse kring varje detalj i kungahusets vardag kan få folk att helt gå upp i kungahusets familjeproblem och glömma sina egna. Jag tycker uppriktigt sagt synd om kungen, som är utsatt för denna bevakning. Jag skulle inte vilja vara i hans kläder. T. o. m. arbetarrörelsens tidningar deltar av och till i denna fördumningskampanj. Det är möjligt att ett avskaffande av kungahuset skulle utlösa någon slags ekonomisk kris bland de tidningar som hänger sig åt denna journalistik, men vi får väl hjälpa dem genom ett ökat presstöd och väga detta mot vinster på andra håll. Det är dock inte av ekonomiska skäl som vi vill avskaffa kungahuset utan av rent demokratiska skäl. Här står vi fast vid arbetarrörelsens gamla ståndpunkt att monarkin är odemokratisk och bör avskaffas. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1 till detta betänkande. De procentspärrar som finns för val till riksdag och landsting är vi från vpk starka motståndare till. Vi återkommer i år med motioner om ett avskaffande. Vi vill ha en utredning som skall arbeta fram förslag om ett slopande av spärren till riksdagen och spärren till landstingen. Det är ett orimligt förhållande att ca 200000 röster kan vara bortkastade i ett riksdagsval och att det skall gälla för ett parti att få 14 mandat eller noll och inget däremellan. Jag noterade med intresse att Olle Svensson i sitt anförande sade att socialdemokraterna var motståndare till att avskaffa procentspärrarna, i varje fall 4-procentsspärren. Jag tror det var så orden föll. Det vore intressant att få en närmare belysning av vilka spärrar Olle Svensson kan tänka sig att det är dags att trappa ned. I så fall skulle det vara ett steg på vägen när det gäller vpk:s krav. När spärrarna skapades, var det i princip bara vänsterpartiet kommunisterna som hotades. Vi hade i opinionsmätningarna före valet 1970 siffror som visade att vi skulle hamna under spärren. På det sättet skulle man bli av med kommunisterna i riksdagen. Men ett avskaffande av spärrarna blir mer aktuellt i samma takt som flera partier närmar sig dem. Ganska små förändringar i valresultatet av i dag skulle kunna medföra att två partier hamnar under 4-procentsspärren och att ett par partier är halvvägs på väg mot 4-procentsspärren. Ändå representerar de rätt stora opinioner. Jag tänker på t.ex. kds och miljöpartiet. Minst en halv miljon människor, kanske 600 000-700 000, får inte ett resultat av sin röst. Detta förhållande håller på att få sådana proportioner att det inte kan accepteras. Nu är det emellertid inte dagsläget eller vilka partier som befinner sig i farozonen för spärrarna som får oss att agera. Vi har från början krävt ett avskaffande av dessa spärrar. Det finns strikta demokratiska skäl bakom våra krav på ett avskaffande av spärrarna. Jag skall gå in något på utskottets argumentering för dessa spärrar. Utskottet hänvisar till att det tidigare behandlat detta krav och avstyrkt detsamma. Men i utskottsbetänkandet finns även hänvisningar till att man vid utformningen av det proportionella valsystemet inte ville driva en rättvis fördelning av mandaten i folkrepresentationen så långt att andra värden i det politiska livet skulle kunna äventyras. Det skulle t.ex. kunna medföra partisplittring. Om man ställer detta argument mot vad som har hänt sedan spärrarna infördes, visar det sig att farhågan var obefogad. Skulle någon vilja splittra det största partiet — jag tänker på socialdemokraterna — hindras han inte direkt av någon 4-procentsspärr. Förmodligen skulle det skiljas ut en fraktion, som är större än 4 96. Jag tror inte att det är någon vild gissning. När det gäller de flisor som har avskilts under åren från småpartierna, t.ex. från vårt parti, har inte 4-procentsspärren hindrat dem från att med fantastisk entusiasm kasta sig in i valen och försöka passera 4-procentsspärren. Det visar sig att de får 5 000-7 000 röster, vilket inte räcker till ett enda mandat. Så dessa spärrar har verkligen inte haft någon effekt när det gällt att hindra en uppsplittring. F. ö. anser jag att det, om det i riksdagen skulle komma in ett par partier som representerar starka opinioner — jag tänker på kds och miljöpartiet— inte direkt vore någon katastrof för det parlamentariska arbetet. De argument som förs fram mot dessa spärrar används för att glida undan. I stället för att fortsättningsvis hänvisa till vad man tänkte och tyckte inför 1970 års reform kan man väl åtminstone försöka tänka till om vad som har hänt sedan dess och om detta har någon betydelse, för att sedan ta ny ställning till spärrarna. Jag noterar med glädje att det i Olle Svenssons anförande fanns en formulering som fick mig att tro att han åtminstone kan tänka sig en annan spärr än 4-procentsspärren. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11. I de primärkommunala valen finns det inga spärrar, men i regel en valkretsindelning som tjänar ungefär samma syfte. Det kan ifrågasättas om inte valkretsindelningen i vissa fall har ännu större effekt än t.ex. en 3-procentsspärr. Jag kan inte reda ut detta matematiskt, men jag har en känsla av att det finns vissa platser där man får ännu större tröskeleffekter genom valkretsindelningen. Effekterna blir i varje fall mycket negativa för partier som är jämt fördelade över en kommun med många valkretsar. Där får man inte ett uttryck för folkviljan, eftersom partierna inte blir representerade i den kommunala församlingen. Tricksandet med valkretsar och införandet av nya sådana har gjort att vårt parti, som ju är ett litet parti och som många gånger har att kämpa med dessa valkretsar, har slagits ut ur kommunala församlingar där det tidigare har varit representerat. Detta kan inte vara demokratiskt. Vi kräver därför att man skall införa ett valsystem med fasta valkretsmandat och utjämningsmandat vid val i kommuner som är indelade i valkretsar. Utskottet hänvisar, som vanligt, till tidigare behandling av frågan. Med tidigare behandling menas att man inte har kunnat få till stånd någon enighet kring vpk-förslagen. Men jag kan se att moderaterna till det i dag aktuella betänkandet har fogat ett särskilt yttrande, där de i princip tar upp det som vi kräver i vår motion. Samma tankar finns alltså inom moderata samlingspartiet. Vi får hoppas att utskottet så småningom kan enas kring en demokratisk reform på detta område. Herr talman! Jag förstår att man inte har kunnat nå enighet om vpk:s förslag, vilket man säger är en nödvändighet, men jag kan inte acceptera att de kommunala församlingarna inte ges möjlighet att spegla det faktiskt avgivna antalet röster för varje parti. Vi vill förändra de konstitutionella förhållandena på många viktiga områden, och jag har nämnt några. Jag yrkar nu bifall till reservation 12 av Nils Berndtson.

Herr talman! Jag har till utskottets betänkande fogat ett särskilt yttrande för att markera min sympati för en motion av Bertil Fiskesjö m.fl. angående riksdagens arbetsformer. Det gäller enkannerligen frågorna om vårval och budgetårets förläggning. Som universitetslärare i statskunskap har jag i 20 år naturligtvis haft anledning att teoretiskt syssla med riksdagens arbetsformer. Nu, herr talman, har jag under några månader också fått vad man kanske kan kalla för en praktisk arbetslivsorientering. Det har i och för sig inte förändrat min bild, möjligen har bilden blivit något dystrare än jag tidigare tyckte att den var. Arbetsformerna i riksdagen måste ses i ett större sammanhang. Ytterst är det fråga om riksdagens effektivitet och status, även om det kanske inte gäller just dess betydelse. Betydelsen kan vara avhängig av befogenheterna och av det parlamentariska läget. Men både betydelse och status kan också hänga samman med viljan att nå överenskommelser och lösningar. Jag tror att partikäbbel i varje fråga sannolikt inte stärker riksdagens betydelse, inte heller dess status. Det påstås inte sällan att riksdagens status är låg. För några dagar sedan kunde vi i en av våra större tidningar läsa ett uttalande av en känd kolumnist, som betecknade detta hus som dårarnas paradis. Detta uttryck är kanske mer 4 Riksdagens protokoll 1982/83:45-46 roligt än relevant. Det är knappast något paradis. Å andra sidan har jag inte heller funnit denna församling dåraktigare än någon annan i detta land. I stället representerar sannolikt riksdagen ett gott tvärsnitt av svenska folket. Riksdagens status är bl.a. beroende av riksdagsledamöternas ställning, deras integritet och deras möjligheter att kunna arbeta effektivt. Av betydelse för ställningen och för integriteten är självfallet deras möjligheter att helhjärtat kunna ägna sig åt riksdagsarbetet. Må det tillåtas mig att göra en randanmärkning, herr talman, och det är att den dåliga ersättning som riksdagsledamöterna uppbär här i Sverige — som f. ö. tillhör de sämst betalda parlamentarikerna i hela Europa — sannolikt inte förbättrar möjligheterna att kunna arbeta effektivt. Möjligen skadar det också rekryteringen. Historien är full av exempel på att de samhällssystem som inte rimligt ersätter sina beslutsfattare och tjänstemän lever farligt. Vad gäller själva effektiviteten kan en åtskillnad göras mellan inre och yttre arbetsformer. Till de inre hör bl.a. det skådespel som åhörarna på läktaren får bevittna när riksdagsledamöterna väller in till voteringar och därmed ser sina arbetsdagar slitas sönder. Enligt vad som har försports kommer det att förbättras i detta hänseende. Frågan om förbättrade arbetsformer i riksdagen togs upp av författningsutredningen, som 1963 föreslog att budgetpropositionen skulle avlämnas i mitten av december och att arbetet i riksdagen över huvud taget skulle spridas ut jämnare över året. Ordföranden Rickard Sandler efterlyste vad han kallade det strömlinjeformade riksdagsarbetet. I grundlagberedningen föreslog representanter för moderaterna, centern och folkpartiet val på våren och att budgetpropositionen skulle framläggas vid början av riksmötet på hösten. 1973-1975 kopplade konstitutionsutskottet samman frågan om vårval och budgetår. Moderaterna, centern och folkpartiet krävde en utredning. När budgetutredningen därefter blev klar med sitt arbete såg man på frågan om budgetåret utan att anlägga några konstitutionella synpunkter. Sedan 1975/76 har egentligen ingenting positivt hänt i den här frågan. Fram och tillbaka har man hänvisat till sambandet mellan vårval och budgetår, där vårval alltså skulle innebära att budgetåret blir liktydigt med ett kalenderår. F.n. sitter en arbetsgrupp i konstitutionsutskottet och en kommitté inom justitiedepartementet som just tittar på grundlagsfrågorna. Men ingendera tar upp frågan om riksdagens arbetsformer i hela dess vidd. På den punkten har reformarbetet uppenbarligen avstannat. Jag har starka sympatier för de tankar som förs fram i den aktuella motionen, men det är möjligt att andra lösningar än vårval och förändring av budgetåret kan stå till buds. Mycket har faktiskt hänt under det senaste decenniet beträffande arbetet i riksdagen, men mycket kan också bli bättre. Under alla omständigheter är det önskvärt att se över arbetsformerna, så att vi får ett modernt arbetande och effektivt parlament. Här har förekommit en diskussion mellan olika företrädare om vederbörande skall betecknas som konservativ eller inte. Låt mig, som betecknar mig själv som konservativ, få erinra om att lösenordet för allt författningsarbete självfallet måste vara det som en av konservatismens klassiska förgrundsgestalter, Edmund Burke, en gång myntade: Det gäller att reformera för att bevara. I övrigt, herr talman, ber jag att få instämma i de yrkanden som förts fram av Anders Björck.

Herr talman! Vad är de medborgerliga frioch rättigheterna? Många tror att det är vad som står i grundlagen. Andra uppfattar dem som ett slags system av spelregler, som alla eller åtminstone de flesta är inriktade på att följa. Så är det emellertid inte. De demokratiska frioch rättigheterna bestäms alltid genom maktkamp. De har aldrig getts människorna ovanifrån. Man har alltid fått tillkämpa sig dem. Det är den sociala maktkampen som avgör deras innehåll och deras själva existens. Både ur den objektiva utvecklingen av samhällets strukturer och ur de subjektiva intressena hos härskande maktgrupper kan därför stiga tendenser, som hotar rättigheterna. Det kan ske också i helt olika typer av samhällssystem. Detta är en ständigt pågående process. Det är därför inte alltid avgörande vad som står i lagar och konstitutioner. Den gamla tyska Weimarförfattningen hade ett oerhört stort och detaljerat rättighetssystem. Men långt innan nazistpartiet hade blivit en politisk kraft, var detta rättighetssystems innehåll statt i upplösning. Bakgrunden var de sociala och maktpolitiska strukturerna i det tyska samhället. Sverige har i sin grundlag länge haft stadganden om yttrandeoch tryckfrihet. Men under det andra världskriget sattes rättigheterna till stor del ur spel. Kommunistiska tidningar fick inte befordras, hundratals hem blev utsatta för husrannsakan, radikala socialdemokrater, kommunister och syndikalister placerades i specialläger under militär administration. På papperet fanns rättigheterna kvar. Man bara inte brydde sig om dem. Det var viktigare att stå väl med makthavarna i Berlin. Det fanns ett överordnat politiskt syfte, och detta bestämde det faktiska innehållet i rättigheterna. Maktkampen och samhällsförhållandena avgör sålunda rättigheternas verkliga innehåll. Finns det då skäl att i dag uppmärksamma det praktiska skyddet för de medborgerliga rättigheterna i Sverige? Ja, fru talman, enligt vår mening är det berättigat. En djupnande ekonomisk och social kris frambringar tendenser och strävanden, som i längden kan förändra rättighetssystemets innehåll — om vi inte erkände detta, vore vi dåliga på att lära av 1900-talets historia. Och även eljest finns i ett samhälle alltid sociala krafter och maktcentra, benägna att se till att rättigheterna inte blir besvärande för deras intressen. Fru talman! Låt mig ge några exempel, för att visa på problemets natur. I klassisk tryckfrihetsrätt finns en princip om officinernas frihet. Den innebär att myndigheter inte får tränga sig in på redaktioner, inte forska i vem som skriver vad. Gentemot myndigheterna svarar den ansvarige utgivaren ensam. I svensk tryckfrihetspraxis har denna princip genombrutits. Det skedde i samband med IB-affären. Efter den är det i praxis tillåtet att göra något som det varit grundlagsstiftarnas mening att man inte skulle göra. Förändringen är en försämring av det tryckfrihetsrättsliga läget. Manipulationen företogs för att man skulle få tillfälle att döma människor som man annars inte skulle kunnat döma. Det var en avsiktlig förvrängning av frioch rättigheternas innehåll. Tryckfrihetsförordningen är också ett överordnat lagsystem och en exklusiv straffoch processrätt. Det betyder att tryckfrihetsbrott bara får behandlas enligt tryckfrihetsförordningens system. Man får inte döma sådana brott både som tryckfrihetsbrott och som vanliga brott. Man får heller inte manipulera saken genom att dela upp samma brott i flera moment och åtala dem efter olika lagsystem. Det sistnämnda strider inte bara mot tryckfrihetsförordningen utan också mot brottsbalken. Likväl är det numera i Sverige fastlagt, att tryckfrihetsrättens exklusivitet har genombrutits och att det är tillåtet att dela upp brott på sätt som brottsbalken förbjuder. Det skedde därför att regering och höga ämbetsmän ville skydda etablissemanget från legal kritik, ville skydda en minister som suttit och ljugit i TV. Man manipulerade därför att man ville ha folk dömda, som man annars riskerade att inte kunna döma, eftersom bedömningarna normalt är mer liberala i tryckfrihetsprocesser än i brottsbalksprocesser och naturligtvis skall så vara. Eftersom riksdagens partier med undantag av oss godkände proceduren, fick vi alltså ett undergrävande i den delen av rättighetssystemets innehåll. Det blev en sorts bekräftande av att lagar skall tolkas som det för tillfället passar makten att tolka dem. Ytterligare exempel. Den nu avsomnade borgerliga regeringen genomdrev häromåret en utvidgning av det straffbara området för spioneribrott. Dittills hade spioneri varit något som enbart kunnat hänföras till den i litet mer strikt mening militära sektorn. Nu har däremot offentliggörande av alla upplysningar som hänför sig till vad som kallas totalförsvaret kommit att riskera att räknas som spioneri. Totalförsvaret omfattar ett oerhört vidsträckt område av civila verksamheter. Det finns praktiskt taget inga offentliga civila verksamheter som inte är inrangerade i totalförsvaret och får en försvarspolitisk rolli händelse av ett beredskapseller krigsläge. : Utvidgningen av det straffbara området — som alltså skall gälla även under normala, civila, fredliga förhållanden — riskerar att omöjliggöra normal insyn och normal kritik av viktiga civila verksamheter. Om jag t.ex. kritiserar missförhållanden inom en myndighet och nämner konkreta exempel därpå, riskerar jag att beskyllas för att avslöja sådant som är av betydelse för totalförsvaret. Och det är väldigt mycket som kan vara av betydelse för totalförsvaret. En medborgare som gör sådana avslöjanden vet heller inte riktigt var gränsen går, vad som kommer att bedömas såsom varande av betydelse för totalförsvaret eller inte. Hur detta verkar i praxis är helt utlämnat åt åklagare och domare. Det straffbara området har blivit stort och oklart, och dess definition är omöjlig att utläsa av lagen. I detta kan ligga ett kraftigt undergrävande av yttrandeoch tryckfriheten. När lagändringen genomfördes, röstade både socialdemokraterna och vpk emot. Det är att hoppas att den nya regeringen inte har glömt denna sin tidigare position. Ytterligare något exempel, för illustrationens skull, på detta problem. På en tunnelbanestation i Stockholm skall polisen avhysa en grupp bråkiga ungdomar. På stationen väntar en ung flicka på att åka hem. Hon har ingenting alls med de övriga ungdomarna att göra. Hon lider av en ögonåkomma och bör inte onödigtvis vistas ute i kylan. Polisen kräver att hon skall lämna stationen. Hon invänder att hon skall resa med ett annalkande tåg och hänvisar också till sin ögonsjukdom. Icke förty körs hon inte bara ut utan blir dessutom tvångsvis förd till polisstationen, där hon hålls kvar i flera timmar på natten utan att hennes föräldrar underrättas. I gällande bestämmelser står att polisen har befogenhet att avvisa människor från offentliga platser. Det är obestridligt — den måste så ha. Men det står samtidigt att detta bara skall ske med de medel situationen kräver. Denna andra passus är nu i praktiken upphävd. JO godkände polisens förfarande, och riksdagen godkände JO:s agerande — emot vpk:s invändningar. Hädanefter gäller alltså att vem som helst kan få finna sig i vilka orimliga befallningar som helst och att befogade och hyfsat framförda invändningar grundar rätt för polisen att anhålla människor, kvarhålla dem i timtal utan att de ens delges misstanke om något brott. Man frågar sig: Om detta nu skall bli godtagbar praxis, var är då habeas corpus-principen, var är då medborgarens trygghet till person? Inom medborgarrättens områden förekommer en rad andra viktiga praktiska problem. De reella ramarna för mötesrätten har blivit snävare, t.ex. genom att mark ägs av konsortier i vilka kommunerna är delägare. Denna ägandeform gör att vad som är offentlig plats inskränks och att mötesfriheten i praktiken bestäms av t.ex. chefen för ett köpcenter. Också de lokala myndigheternas begrepp om vad lagen om församlingsfrihet innebär borde synas något närmare, enligt vår uppfattning. Det uppseendeväckande fallet från Halmstad, som vi hade uppe i samband med diskussionen om JO-berättelsen, hade ju inte blivit uppmärksammat — åtminstone inte här i kammaren =— ifall inte kpml hade påtalat det. Fru talman! Jag har med dessa strödda och osystematiska men också ganska osympatiska exempel velat visa att frågan om medborgarrättigheternas verkliga innehåll inte är någon fråga man skall vare sig leka med eller nonchalera. Det utredningsarbete utskottet hänvisar till, och som vi naturligtvis erkänner är positivt, sysslar dock inte med praktiken, med maktkampen ute på fältet mellan olika intressen, utan det rör sig på ett mer formellt och abstrakt plan. Men det är ju inte i första hand formuleringarna saken gäller, utan hur dessa formuleringar tillämpas, förvrids och får sitt reella innehåll ändrat i olika sociala situationer. Som en smula ironiskt framstår t.ex. att utskottet hänvisar till ett beslut från den 10 november i år, enligt vilket man skulle ha befäst rätten att ta del av offentligt ADB-material och göra detta anonymt. I verkligheten var detta beslut en inskränkning av anonymitetsrätten, vilket vi hävdade vid den debatten, eftersom det för första gången infördes en rätt för myndigheten att efterforska den sökandes identitet för att pröva om rätt till insyn förelåg. Utskottet framställer här det som är en inskränkning såsom varande en utvidgning. Det är en intressant illustration till hur olika meningar man kan ha och till att här faktiskt föreligger ett problem. Kan man bättre illustrera vari problemet med frioch rättigheternas innehåll består? Kan man tydligare visa hur berättigat vpk:s krav är att frågan skall föras fram till en praktisk undersökning om vad som i verkligheten håller på att hända, i stället för att den bara seglar omkring i den något abstrakta värld som består av riksdag, regeringskansli och sammanträdesrum för utredningar? Fru talman! Jag övergår nu till frågan om lobbyföretag. Ett lobbyföretag är alltså en form av affärsverksamhet, avsedd för att bedriva politisk påverkan på opinioner och myndigheter. Verksamheten bedrivs för deras räkning som har råd att betala för den. Lobbyföretagen tillhör de snabbast växande affärsverksamheterna i landet, vilket redan i sig är anmärkningsvärt. Lobbyföretagen rekryterar folk som har tjänstgjort inom högre förvaltning. De har lyckats påverka riksdagsbehandlingen i flera viktiga frågor —t.ex. när det gäller bestämmelserna rörande direktverkande el och frågan om privatisering av verksamheten på teleområdet. Men är då inte lobbyföretag ett exempel på fri åsiktsbildning som man inte bör ingripa mot? Här stöter vi återigen på frågan om de demokratiska frioch rättigheternas innehåll. Redan en av den klassiska demokratins ideologer, Thomas Jefferson, hävdade att friheten alltid stod i samband med den sociala maktens fördelning. Präglad av den 1700-talsmiljö i vilken han hade vuxit upp, menade han att friheten förutsatte ett samhälle av små egendomsägare, alla någorlunda jämlika. Men om då samhället är av ett helt annat slag, om koncentrationen av ekonomisk makt stadigt tilltar och de ekonomiska resurserna är mycket ojämnt fördelade? Ja, då blir situationen naturligtvis annorlunda. Slutsatsen blir att friheten riskerar att undermineras om möjligheterna att utnyttja den är mycket olika fördelade. Frihet förutsätter jämlikhet. Den principfråga som uppstår gäller hur frioch rättigheternas innehåll påverkas när det i allt större utsträckning blir möjligt att med köp och pengar tillgodogöra sig dem. Hur blir det med pressens frihet om lobbyföretag systematiskt börjar samarbeta med tidningsföretag och köpa upp sida efter sida i vissa tidningsutgåvor? Hur blir det med vanliga medborgares och för den delen också folkrörelsers situation när lobbyföretag anställer f. d. höga förvaltningstjänstemän och reserverar deras kompetens för dem som har råd att köpa lobbyföretagens tjänster? Och vad blir följden om meningsbildning en i Sverige börjar påverkas av utländska lobbyföretag, representerande som kan gå ut på att styra svensk opinion och svensk politik? Nog hade det mot bakgrund av dessa frågor varit på sin plats med litet mer av förutseende innan en sådan utveckling överflyglat oss. Det är också på sin Vissa författnings plats att i den principiella diskussionen klarlägga att åsiktsbildningens frihet är en fråga om människornas frihet. Den är inte — som påstås i vissa nyliberala teorier — en fråga om pengarnas frihet. Om åsiktsfriheten relateras till människans ekonomiska köpkraft, är det faktiskt ett tecken på att friheten håller på att undergrävas. Fru talman! Mot bakgrund av dessa synpunkter yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 6.

Fru talman! Det har blivit tradition i Sveriges riksdag att varje år diskutera medlemsanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Vi socialdemokrater välkomnar denna debatt. Varje gång den förs visar det sig att fackföreningsrörelsens intresse för medlemskap i vårt parti ökar. Samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet är av mycket gammalt datum. Det är ideologiskt betingat, och det växte fram som en historisk nödvändighet. Man insåg tidigt inom den svenska arbetarrörelsen att de grundläggande målen när det gäller frihet, jämlikhet och broderskap inte enbart kunde förverkligas genom den fackliga kampen. Den politiska kampen framstod som minst lika nödvändig för att man skulle kunna förverkliga de grundläggande idealen för ett rättvisare samhälle. När man diskuterar samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin får man således aldrig glömma bort att det är folket ute i de fackliga organisationerna som grundade det socialdemokratiska partiet för att politiskt kunna företräda sina medlemmars intressen. Politiskt står socialdemokratin för precis samma grundläggande värderingar som fackföreningsrörelsen står för i den fackliga kampen. För de lokala fackliga organisationerna framstår därför den organisatoriska anknytningen till det socialdemokratiska partiet som helt naturlig och i högsta grad förenlig med deras syfte att bäst tillvarata viktiga medlemsintressen. Och jag vill tillägga att det är deras självklara demokratiska rättighet att få göra detta. Jag har, fru talman, gått igenom allt vad som har sagts i denna kammare under de senaste tio åren om formerna för anslutning till det socialdemokratiska partiet. Det är på många sätt en mycket bedrövlig läsning. Genomgången visar att de borgerliga ledamöterna inte förstått ett dyft av den värdegemenskap som finns inom svensk arbetarrörelse. Detta är sannolikt också förklaringen till att de borgerliga alltid kommer fel i debatterna om formerna för anslutning till politiskt parti. Att också kommunisterna hamnar snett i diskussionen om formerna för anslutning till det socialdemokratiska partiet är måhända betingat av deras förkärlek att förfalla till doktrinär leninism och ett visst främlingskap för de värderingar som finns inom den demokratiska arbetarrörelsen. Oppositionens inställning till vårt partis anslutningsformer visar upp en mycket splittrad bild. Moderaterna, som är ett ytterlighetsparti i många frågor — så också i denna — kräver lagstiftning mot kollektivanslutning till politiskt parti såväl direkt som indirekt. Vad som nu menas med det sistnämnda vet de måhända knappt själva. Folkpartiet och centern har förenat sig i en gemensam reservation och kräver som tidigare år ett uttalande från riksdagens sida mot kollektivanslutning och önskar samtidigt en utredning i frågan. Vänsterpartiet kommunisterna går också emot kollektivanslutningen, dock utifrån andra utgångspunkter än de borgerliga partierna. Vpk anför i sin reservation att kollektivanslutningen hämmar fackföreningsrörelsens aktionsförmåga och strider mot demokratiska principer. Mycket skall man höra innan öronen trillar av. Vpk bör vara litet försiktigare med att ta så stora ord i sin mun. Bilden av oppositionen är således mycket splittrad i diskussionen om kollektivanslutning. Det finns emellertid en annan sida och en sak som måhända t.o.m. är intressantare än kollektivanslutning till politiskt parti och där enigheten i riksdagen tycks vara mycket stor. Det gäller riksdagspartiernas inställning till den lagstiftning som moderaterna föreslår, där samstämmigheten mellan dem är ganska stor. I den här frågan står moderaterna ensamma. Alla andra riksdagspartier avvisar åtminstone f. n. tanken på lagstiftning, och det gör de — vill jag påstå — på mycket goda grunder. Riksdagen borde enligt min mening en gång för alla uttala att man aldrig någonsin vill ha en lagstiftning av moderatmodell, en lagstiftning som kränker föreningsrätten. Vi som omhuldar föreningsfriheten kan kanske komma överens om att göra någonting åt detta ett kommande år. Det brukar hävdas i debatten att det finns delade meningar om anslutningsformerna inom arbetarrörelsen. Vi har aldrig förnekat detta, och vi har därför varit, och är fortfarande, lyhörda för hur våra former för anslutning till partiet skall kunna förbättras. Det pågår också en ganska omfattande försöksverksamhet runt om i landet. En arbetsgrupp inom partiet arbetar intensivt med hithörande frågor. Avsikten är vidare att nästa partikongress, dvs. kongressen 1984, på nytt skall behandla frågan om formerna för anslutning till partiet. På en punkt råder det emellertid fullständig enighet inom arbetarrörelsen, och det är att de lokala fackföreningarna själva skall bestämma över sina egna angelägenheter. Det är ingenting som vpk och de borgerliga partierna skall besluta om i riksdagen. Frågan om kollektivanslutningen — det vill jag understryka — är en angelägenhet för de lokala fackföreningarna att själva besluta om. Ett förbud för de lokala fackföreningarna att fatta beslut om anslutning till ett politiskt parti skulle vara ett kraftigt ingrepp i den fackliga demokratin, något som definitivt inte hör hemma i ett samhälle av vår typ. Ett sådant ingrepp skulle allvarligt begränsa föreningsfriheten och stå i strid med regeringsformen. I regeringsformen finns nämligen en regel till skydd för föreningsfriheten, för fackföreningarnas och de politiska partiernas frihet att genom i demokratisk ordning fattade majoritetsbeslut bestämma om sina inre angelägenheter. Frågan om kollektivanslutningen är en del av denna frihet. Protokollen från tidigare debatter här i kammaren om kollektivanslutningen visar många prov på att okunnigheten när det gäller denna fråga är mycket stor på borgerligt håll. Jag måste därför, fru talman, ta kammarens tid i anspråk och lämna några elementära fakta. Kollektivanslutningen är helt och hållet en lokal fråga. Medlemmarna i de lokala fackliga organisationerna tar självständigt initiativ till och beslutar om anslutning till arbetarkommunen. Några krav på eller direktiv om anslutning ges inte vare sig från fackförbund, LO eller det socialdemokratiska partiet. Ett förslag om kollektivanslutning föregås av en omfattande behandling i mötesverksamheten och av skriftlig information. Efter anslutning tas frågan om kollektivanslutningen upp till behandling minst en gång varje år. Kollektivanslutningen omprövas, om någon så begär. När beslut fattas om kollektiv anslutning till partiet föreligger alltid en möjlighet till reservation mot beslutet. En enskild medlem, som av olika skäl inte ställer sig bakom beslutet, har rätt att ställa sig helt utanför. Den som reserverar sig behöver inte ange något som helst skäl för sitt ställningstagande. Den enskilde reservanten röjer således på intet sätt sin politiska hemvist. Detta sistnämnda vill jag särskilt understryka. Reservation kan inlämnas när som helst och gäller naturligtvis utan tidsgräns. Den värdegemenskap som finns mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin kan aldrig lagstiftas bort. Det är ett faktum som framför allt moderaterna borde lägga på minnet. Ett beslut om att ta bort kollektivanslutningen har kanske inte så väldigt stor effekt i verkligheten, men det — och detta kanske är det allvarligaste — skulle vara en åtgärd direkt riktad mot fackföreningarnas egna beslutanderätt och därmed på det allvarligaste kränka föreningsfriheten. Så här sade Arne Geijer här i kammaren den 4 juni 1976: ”Åtgärden skulle emellertid inte alls få den politiska konsekvens som någon talare här hävdat att den skulle få. Socialdemokratin är inte så beroende av de medel som det gäller att man ur den synpunkten skulle komma någonstans med en lagstiftning. Det finns ju olika möjligheter att ge anslag och ekonomiskt stödja en politisk rörelse — det vet ni alla. Dessa möjligheter skulle naturligtvis komma att utnyttjas därest ett sådant förbud infördes.” Vi socialdemokrater är stolta över den värdegemenskap som finns inom arbetarrörelsen. Den kommer vi att slå vakt om, omhulda och ständigt försöka fördjupa. Vi förstår fullerväl att denna samhörighet är en vagel i ögat på våra politiska motståndare framför allt på den borgerliga sidan. Men ni har ju valt sida. Ni har valt att utveckla och fördjupa er värdegemenskap med arbetsgivarorganisationerna och storfinansen. En sak kan jag emellertid lova er på den borgerliga kanten: Oavsett hur ni organiserar ert samarbete på den kanten, kommer vi aldrig med uttalanden i riksdagen eller med lagstiftning försöka lägga hinder i vägen för ert inre arbete och kränka föreningsfriheten. Vårt partis demokratiska traditioner är en garanti för detta.

Fru talman! Det är djupt beklagligt att vi åter skall behöva stå här i Sveriges riksdag och diskutera förekomsten av en företeelse som rimligen inte borde höra hemma i vårt demokratiska samhälle. Tvångsanslutning av medlemmar till ett politiskt parti är och förblir oförenlig med de grundläggande värderingar och idéer som kännetecknar vårt öppna och fria samhälle. Den av socialdemokraterna tillämpade kollektivanslutningen strider mot de mänskliga frioch rättigheterna, den strider mot den personliga integriteten och den strider mot valhemligheten. Detta är en fullkomlig självklarhet för en klar majoritet av svenska folket, vilket undersökningar har visat, och det har följdriktigt också gång på gång kommit till uttryck här i kammaren under årens lopp. Vid upprepade tillfällen har riksdagen uttalat sig mot kollektivanslutningen och uppmanat socialdemokraterna att upphöra med denna icke-demokratiska, för många människor direkt kränkande hantering. Med förblindad envishet har den socialdemokratiska minoriteten vidhållit sin anmärkningsvärda inställning. Det är en allvarlig nonchalans som man från socialdemokratiskt håll visar mot det högsta beslutande organet i vårt samhälle. Vad riksdagen otvetydigt uttalat struntar man helt enkelt i. Detta är milt sagt ett ovärdigt handlande. Med vilken rätt anser man sig kunna sätta sig över av riksdagen fattade beslut? På vilka grunder anser sig socialdemokraterna ha rätt att kunna tvinga människor att antingen vara medlemmar i det socialdemokratiska partiet, och därmed också ekonomiskt stödja en politik som de inte omfattar, eller att avslöja var de inte hör hemma politiskt, vilket strider mot valhemligheten? Detta senare är ju konsekvensen av reservationsrätten, som man från socialdemokratiskt håll gör så stort nummer av. För alla andra partier är det en fullkomlig självklarhet att den enskilda människan själv fritt och frivilligt skall kunna söka och få medlemskap grundat på egen vilja och uppfattning. För socialdemokraterna, däremot, är det höjden av rättfärdighet att människor skall kollektivanslutas som medlemmar, oavsett om de vill det eller inte och utan hänsyn till att de i åtskilliga fall redan är medlemmar i andra partier. Det måste vara helt främmande för ett rättssamhälle att människor skall tvingas reservera sig mot att bli infösta i en politisk fålla, Den partipolitiska tillhörigheten, om något, måste det vara vars och ens personliga angelägenhet att fritt få avgöra — utan inblandning av socialdemokratiska partigängare. Hur angeläget det än kan vara för dessa att tillföra sitt parti medlemmar, får detta dock inte ske med åsidosättande av demokratins spelregler. Reservationsrätten är ingenting annat än rent hyckleri, ett ömkligt sätt att söka rättfärdiga en orättfärdig handling. Bevisligen finns det många människor som inte vågar använda sig av reservationsmöjligheten med hänsyn till de konsekvenser detta får i skilda sammanhang. Exemplen på trakasserier på arbetsplatserna för förment icke socialdemokratisk partitillhörighet är tillräckligt många och talande nog. Känns det inte besvärande, Kurt Ove Johansson, att stå här och försvara något som definitivt inte är värdigt ett demokratiskt parti? Varför vågar ni inte enbart låta människor frivilligt söka medlemskap i ert parti? Kurt Ove Johansson gjorde ett stort nummer av värdegemenskapen inom arbetarrörelsen. Starkare är den tydligen inte än att man måste tillgripa kollektivanslutning av medlemmar till partiet. Frivilligheten räcker uppenbarligen inte. I sitt försvar av kollektivanslutningen åberopar socialdemokraterna också alltid fackföreningarnas rätt att besluta i sina egna angelägenheter. Om alltså en socialdemokratisk majoritet på ett fackföreningsmöte, oavsett antalet närvarande, beslutar att ansluta alla medlemmar — även de med en icke-socialistisk samhällssyn — till det socialdemokratiska partiet, är detta uteslutande fackföreningens angelägenhet, hävdar man, något som andra inte skall lägga sig i. Detta är med förlov sagt ingenting annat än den obotfärdiges försök att försvara en i grunden sjuk sak. Ingenting kan nämligen hindra socialdemokratin från att vägra ta emot medlemmar genom kollektivanslutning. Ingenting hindrar att även detta parti enbart accepterar och tillämpar frivilligt enskilt medlemskap. Att skjuta fackföreningarna framför sig och skylla på dem faller alltså på sin egen orimlighet. Om bara viljan funnes i det socialdemokratiska partiet att respektera den enskildes rätt att själv välja partitillhörighet, skulle kollektivanslutningen vara ett minne blott. Nu saknas dess värre den viljan, vilket är bedrövligt. Man kan inte frigöra sig från tanken att slantarna som strömmar in från de många tvångsanslutna medlemmarna spelar en avgörande roll. Tydligen upplevs dragningskraften hos ett frivilligt medlemskap i partiet som så svag, att fasthållandet vid kollektivanslutningen är starkt ekonomiskt betingat. Fru talman! Åtta gånger tidigare har riksdagen bestämt tagit avstånd från systemet med kollektivanslutning till ett politiskt parti. Den socialdemokratiska minoriteten har varje gång nonchalerat dessa uttalanden. Även om det i fackföreningsrörelsen ute i landet finns ett och annat ljus i detta annars så totala socialdemokratiska mörker, vilket vissa rapporter vittnar om, så framgår med all tydlighet, att socialdemokraterna även i fortsättningen avser att inte respektera ett uttalande från riksdagens sida. Att åter stanna vid ett uttalande är således meningslöst. Eftersom det enligt vår mening är ytterst angeläget, att den enskilda människans frioch rättigheter respekteras, är det nu nödvändigt att gå i författning om en lagstiftning på området. Därför, fru talman, yrkar jag nu bifall till den vid betänkandet fogade reservationen nr 2, avgiven av konstitutionsutskottets moderata ledamöter.

Fru talman! Det är beklagligt, säger herr Nyhage, att vi skall behöva stå här och tala om kollektivanslutning. Jag kan mycket väl instämma i det. Det är faktiskt mycket beklagligt att Sveriges riksdag skall lägga sig i de fria organisationernas inre arbete. Därför får jag uttala den förhoppningen att detta är sista året som vi behöver uppleva det som herr Nyhage kallar för beklagliga debatter. Hans Nyhage frågade mig om inte jag tyckte att det var besvärande att stå här i kammaren och försvara kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Nej, jag tycker inte att det på något sätt är besvärande, tvärtom. Om man slåss för föreningsfriheten slåss man inte för en sjuk sak utan för något som är värt att bevara i svensk tradition. Jag hävdade i mitt första inlägg och jag gör det nu, att moderaternas krav på lagstiftning i detta sammanhang kränker föreningsfriheten. Föreningsfriheten finns inskriven, herr Nyhage, i grundlagen. I 2 kap. regeringsformen finns 14 § som reglerar när begränsningar i föreningsfriheten får ske. Det finns måhända skäl att åtminstone för herr Nyhage läsa upp vad som där står.

De är inga militära organisationer såvitt jag förstår, och kollektivanslutningen innebär ingen förföljelse av folkgrupp av det slag som regeln talar om. Jag tycker att herr Nyhage borde gå hem och i sin studiekammare läsa igenom 2 kap. 14 §. Då slipper vi kanske dessa beklagliga diskussioner i kammaren.
Fru talman! Det torde vara svårt att åberopa att föreningsrätten kränks av ett förbud mot kollektivanslutning till ett politiskt parti. Kollektivanslutningen däremot kränker den personliga integriteten och de personliga frioch rättigheterna. Jag måste fråga Kurt Ove Johansson: Varför accepterar inte socialdemokraterna i likhet med alla andra partier enbart frivilligt och fritt medlemskap? Varför tror ni inte på ert eget partis dragningskraft, så att ni kan tillämpa principen om de personliga frioch rättigheterna och låta människor av fri vilja ansluta sig till ert parti? Vi är tydligen överens om att det är beklagligt att vi återigen skall behöva diskutera kollektivanslutningen. Vi beklagar det emellertid från helt skilda utgångspunkter. Jag upprepar att jag tycker det är beklämmande att vi i Sveriges riksdag skall behöva diskutera något som rimligen inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Kollektivanslutningen är och förblir något som inte är förenligt med människans frioch rättigheter.

Fru talman! Mellan raderna i moderaternas reservation kan man läsa att de själva har upptäckt att de genom förslaget till lagstiftning har hamnat i en ganska brydsam situation.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 Jag vill då påpeka för Hans Nyhage att reservationsrättens praktiska innebörd är att ingen kan anslutas mot sin vilja. 'Grundlagen är faktiskt mycket klar på den här punkten, Hans Nyhage. Det är obestridligen så att skulle man besluta om en lag av det slag som moderaterna föreslår kommer föreningsfriheten att kränkas. Det är ganska fantastiskt att ett politiskt parti, som i andra sammanhang vill försöka framställa sig som demokratins försvarare, är berett att i riksdagen slåss mot något så grundläggande för våra frioch rättigheter i Sverige som föreningsfriheten. I tidigare debatter i kammaren, bl.a. 1980, försäkrade oss moderaternas dåvarande representant att lagstiftningsförslaget endast skulle avse kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Står moderaterna fast vid denna deklaration från 1980? Det skulle vara intressant att få veta det.
Fru talman! Inget annat politiskt parti i vårt land tillämpar kollektivanslutningen. Ingen facklig organisation vid sidan av LO gör det. Det är alltså uteslutande det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen inom LO som tillämpar kollektivanslutningen. Ett förbud mot kollektivanslutning riktar sig alltså just mot det socialdemokratiska partiet. Vi slår verkligen vakt om demokratin, när vi menar att de mänskliga frioch rättigheterna skall respekteras, att den personliga integriteten skall respekteras, att den enskilde skall ha rätt att själv avgöra vilket parti han vill tillhöra och att valhemligheten skall respekteras. Reservationsrätten är en ren illusion. Vi har så många exempel på vad som händer på de olika arbetsplatserna med de människor som har vågat använda sig av reservationsrätten att vi har tillräckligt på fötterna för att agera mot den. Jag upprepar återigen min fråga: Varför vågar inte socialdemokraterna — som enda parti i det här landet — tillämpa enbart en frivillig, på personliga grunder byggd medlemsanslutning?

Fru talman! Jag är nödsakad att, innan jag går in på frågan om kollektivanslutningen, göra ett påpekande. Jag är förvånad över den talarordning som gäller i dag. Enligt de oskrivna regler som vi tillämpar här i kammaren är det vanligt att reservanterna inleder debatten och att utskottsmajoriteten därefter försvarar sitt ställningstagande. I dag går det inte till så. Här är det utskottsmajoriteten som talar först på alla moment. Därmed har tydligen gjorts den markeringen att de socialdemokratiska utskottstalesmännen numera har upphöjts till statsrådsnivå. Fru talman! Det ligger rätt mycket symbolik i det förhållandet att debatten om kollektivanslutningen numera alltid äger rum vid den tid på året när vinterkylan börjar märkas, när skuggorna ruvar och mörkret dominerar. Om man överför den symboliken till den fråga vi här debatterar, kan man konstera att det råder en stor åsiktsgemenskap partierna emellan när det gäller att stifta lagar till värn för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi har under senare år med mycket stor enighet stiftat lag när det gäller dataregistrering och sekretess, allt i syfte att skydda den enskildes integritet. Vallagarna är ett annat exempel på hur vi skyddar den enskilde och dennes rösthemlighet. Så här långt är beslutsklimatet alltid angenämt. Men när vi kommer in på kollektivanslutningen, på frågan om den enskildes rätt att fritt och självständigt besluta om sitt medlemskap i ett politiskt parti, då blåser det kalla vindar, då sprider sig de mörka skuggorna, då blir det uppenbart att den svenska demokratin har sina brister. Kollektivanslutning till ett politiskt parti är en styggelse, ett främmande element i vår demokrati. Varför vill inte socialdemokraterna — för det är ju bara socialdemokraterna av landets alla partier som tar emot kollektivt anslutna medlemmar — avskaffa denna odemokratiska form av medlemsrekrytering? Frågan är förstås inte ny. Den har ställts nio år i följd här i kammaren. Kurt Ove Johansson förklarade för en stund sedan att han hade läst igenom alla betänkanden och protokollen från alla debatter som hade ägt rum sedan 1973. Det är möjligt att han har läst, men han har ingenting lärt. I dessa debatter har man ibland svarat på den här frågan att det är av ekonomiska skäl, ibland har man förnekat att det är pengarna som är orsaken. Ibland har man hänvisat till historiska traditioner — det gjorde Kurt Ove Johansson nyss. Ibland har man hänvisat till pågående utredningar inom det egna partiet — och det gör man återigen. Men jag förstår svårigheterna att svara. De framgår ju tydligt av socialdemokraternas korthuggna skrivning i utskottsbetänkandet. Där står som vanligt helt kort ”att det måste ankomma på de fackliga organisationerna själva att fatta beslut i sina egna angelägenheter. Utskottet vidhåller denna uppfattning och avstyrker motionerna.” Men frågan gäller ju inte beslutsfattandet på de fackliga organisationernas möten. Frågan gäller om den enskilde skall ha frihet att genom en självständig handling avgöra om han eller hon skall tillhöra ett politiskt parti eller inte. Låt mig erinra om att det är ett utskottspaket som rymmer författningsfrågor som vi diskuterar i dag! Låt mig därför återgå någon minut till mina inledningsord! Våra grundlagar har som ett bärande moment syftet att skydda den enskilde mot det allmänna. Där är skyddet också gott. Men hur är det med skyddet för den enskilde mot organisationer som på grund av sin storlek och sin inriktning sätter sig i det allmännas ställe? Är det månne så att socialdemokratin nu upplever sig vara något slags statsparti som står ovanför sådana ting som individens frioch rättigheter? Jag förstår att frågan är obehaglig, men den måste ställas. Jag ställer den i all synnerhet som Kurt Ove Johansson i sitt anförande gång på gång underströk att det var fråga om organisationerna och att man skulle skydda deras rättigheter. Inte ett ord, inte en stavelse hade Kurt Ove Johansson till övers för den enskilda människan. Det är ju för den enskilda människan som organisationerna och samhället är till — det är ursprungstanken. Kammaren skulle slippa debatter av det här slaget, om socialdemokraterna här och nu förklarade att man i fortsättningen inte tar emot andra än dem som enskilt ansöker om medlemskap. Och låt mig för femtioelfte gången påpeka att reservationsrätten inte förändrar någonting — den är inte någon ursäkt! Det är tvärtom så att den enskilde därmed försätts i en tvångssituation. Antingen tiger man och lider — och det gör de flesta — eller också reserverar man sig och blir trakasserad på arbetsplatsen av socialdemokrater. Kurt Ove Johansson, det vore intressant att höra vilka insatser som socialdemokratiska riksdagsledamöter gjort för att stoppa dessa trakasserier — de förekommer ju. Från centerpartiets sida har vi ständigt hävdat och slagit vakt om den enskilda människans frioch rättigheter. Av det skälet ogillar vi djupt kollektivanslutningen. Vi vill få slut på denna form av åsiktsdiskriminering. Vi har också sagt — och jag hänvisar här till vår reservation i konstitutionsutskottet vid behandlingen av grundlagspropositionen 1973 — att frågan inte i första hand — jag understryker detta — skall lösas genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas sida i form av opinionsbildning mot kollektivanslutningen. Vi var länge övertygade om att socialdemokraterna själva skulle ta itu med den nödvändiga saneringen. Under de år som gått kunde vi ibland i dunklet skönja ljuset från en och annan tindrande stjärna. Socialdemokraterna startade en intern utredning i frågan. Vi avvaktade denna utredning — ingenting hände. Vi måste konstatera att hoppets stjärna har slocknat. Socialdemokraterna tänker alltså behålla kollektivanslutningsformen för gott. Därmed tvingas vi att överväga frågor om lagstiftning för att skydda den enskildes rätt. Vi är medvetna om att en lagstiftning på detta område blir ett känsligt kapitel. Å ena sidan får föreningsfriheten inte inskränkas. Det ligger faktiskt ett värde i att de ideella föreningarnas arbete inte regleras i lag. Å andra sidan har vi en skyldighet att värna om individens rätt att fritt välja parti, självklart också rätten att låta bli att organisera sig politiskt, för den som så vill. Hur den gränsdragningen skall ske kräver en utredning. Vi vill därför inte göra en omedelbar beställning om lag. Såsom frågan nu har utvecklats och med den nonchalans och ironi som socialdemokraterna visat i den här frågan finner vi det också meningslöst att begära att riksdagen gör något uttalande, som fallet varit förr om åren. Vi föreslår alltså en utredning i frågan. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti är en märklig fråga! Den är märklig först och främst genom att det i vårt genomdemokratiserade system ännu år 1982 förekommer att grupper av människor genom anslutningen till sin fackförening också kan bli medlemmar kollektivt i ett av våra politiska partier, nämligen det socialdemokratiska partiet. Frågan om kollektivanslutningen är också märklig därigenom att riksdagen år efter år har uttalat sig mot den. Trots detta består denna i en demokrati så ovärdiga registrering av människors politiska uppfattning. Vi liberaler har alltid brännmärkt kollektivanslutningen. Många liberaler har under årens gång varit drabbade. Senast i samband med årets val har i pressen refererats hur liberaler i Skåne, som stod på våra listor, också var anslutna till det socialdemokratiska partiet. Efter olika piruetter får arbetarkommunen på platsen ta ställning till de orimligheter detta system leder till. Man diskuterar eventuell uteslutning. Problemet gäller dock inte enbart de människor som tar politisk ställning. Det gäller kanske första hand de människor som inte offentligt vill registrera sin politiska uppfattning. För att bli befriade från anslutningen måste de göra ett politiskt tillkännagivande och kanske också göra förödmjukande besök på någon fackföreningsexpedition. Det är märkligt att sådant kan äga rum i Sverige år 1982. Liberalerna har alltid varit motståndare till kollektivanslutningen. Varför har vi då gått emot förslaget om direkt lagstiftning? Ja, här har naturligtvis tron funnits att de organisationer som har varit med och byggt upp demokratin i Sverige också skulle ha kraft och intresse att själva ta itu med dessa problem och upphäva denna form av politisk registrering. Visst har det funnits enstaka ljusglimtar. Frågan har då och då diskuterats i det socialdemokratiska partiet. Det som har haft ännu mer praktisk betydelse är att fackliga organisationer på basplanet tagit ställning mot kollektivanslut Torsdagen den ningen. Detta har i och för sig varit glädjande. Ännu mer glädjande skulle det 9 december 1982 vara om socialdemokraterna centralt på allvar tog tag i frågan. Det är ju det socialdemokratiska partiet som har ansvaret för i vilken form det tar emot medlemmar. Då hjälper det inte, Kurt Ove Johansson, att man hänvisar till frågor m. m lokala fackliga organisationer. Det politiska partiet måste självt kunna avgöra i vilken form det tar emot medlemmar. Ett så stort och starkt parti som det socialdemokratiska behöver inte klamra sig fast vid kollektivanslutning. Trots detta gör man så. Vad beror det på? Är partiet beroende av medlemsavgifter från människor som inte är socialdemokrater, eller förstår man inte ens år 1982 de demokratiska problem som är förknippade med kollektivanslutning? Det historiska sambandet, som Kurt Ove Johansson har tagit upp här i dag, kan man nu helt bortse från. Folkpartiets senaste landsmöte uttalade efter en lång debatt att partiet skall verka för en utredning om lagligt skydd för den enskildes rätt att själv begära anslutning till politiskt parti. Otåligheten växer emellertid, och bland årets motioner finns det också liberala sådana med önskemål om lagstiftning mot kollektivanslutning. Socialdemokraterna har nu också aktualiserat förslaget om reduktion av skatten för fackföreningsavgifter. Till följd av kollektivanslutningen blir då frågeställningen: Kan medlemsavgifter till facket indirekt innebära avgifter också till politiskt parti? Jag nämner bara frågan, eftersom den kommer att diskuteras i annat sammanhang. Vi liberaler ställer sålunda, trots otåligheten, i år upp bakom förslaget om en utredning — med en mycket vacklande tro på att socialdemokraterna rimligen kommer att göra något åt frågan. Vi skall vara mycket försiktiga med att gå in med lagstiftning mot organisationslivet. På den punkten ger jag Kurt Ove Johansson rätt. Men kollektivanslutningen har sådana konsekvenser att något snart måste göras. Vi skall väl inte behöva diskutera kollektivanslutningen också 1984, 1986 och 1988? Jag yrkar under mom. 2, kollektivanslutning till politiskt parti, bifall till reservation nr 3, som lämnats av Bertil Fiskesjö, Karin Ahrland och Sven-Erik Nordin.

Fru talman! Sven-Erik Nordin talade om en slocknad stjärna. Jag uppfattade det så, att den stjärna som hade slocknat var Sven-Erik Nordin själv.

Jag ber, fru talman, så mycket om ursäkt. Sven-Erik Nordin och Lars Ernestam talade emellertid om samma reservation, reservation nr 3 från centern och folkpartiet. Denna reservation är på många sätt mycket krystad. Man säger t.ex. att man inte riktar kritiken mot facket som beslutar om kollektivt medlemskap, utan att kritiken riktas mot det socialdemokratiska partiet. Det är ett ganska konstigt resonemang. Det är detsamma som om man vid en trafikolycka skulle säga: Vi kritiserar inte föraren av bilen utan fotgängaren, som lät sig överköras vid övergångsstället. Jag finner alltså denna argumentering i reservationen av folkpartiet och centern som mycket egendomlig. Jag vet inte om Lars Ernestam försade sig eller inte, men han gav uttryck för att han tyckte att detta med kollektivanslutning var någonting som socialdemokraterna själva borde bestämma. Om det nu inte var en felsägning, är jag mycket tacksam för att Lars Ernestam sade så. Det är precis den uppfattning som också jag har, nämligen att kollektivanslutning inte är någonting som Sveriges riksdag skall besluta om, utan det skall beslutas av organisationerna själva. Jag anklagas här för att inte försvara den enskilde individen. Jag vill tillbakavisa alla sådana påståenden. De som har lyssnat till mina båda tidigare inlägg måste ju ha uppfattat att vad jag har slagits för är organisationsfriheten, och den införlivar enligt mitt sätt att se också i mycket hög grad den enskildes rätt. När jag slåss för föreningsfriheten slåss jag också för den enskildes rätt.
Fru talman! Lars Ernestams inlägg vittnar med all tydlighet om att folkpartiet nu insett att frågan om kollektivanslutning inte längre kan lösas enbart genom uttalanden från riksdagens sida. Vi kan alltså konstatera att såväl folkpartiet som centerpartiet misströstar i tron på att socialdemokraterna själva skall sanera denna fråga och har då valt att gå utredningsvägen. Jag har respekt för att man nu tänker följa upp frågan här i kammaren, men det finns en klar möjlighet nu för såväl folkpartiet som centerpartiet att stödja det moderata kravet på att direkt begära en lagstiftning på området.

Fru talman! När jag säger att de politiska partierna har huvudansvaret för i vilken form de tar emot medlemmar menar jag att det är partierna som avgör hur de tar emot medlemmar. Därför ligger huvudansvaret i den här frågan helt och hållet på det socialdemokratiska partiet. Jag vill ställa en fråga till Kurt Ove Johansson: Vad är det för fel på den liberala grundsatsen att var och en själv skall få bestämma vilket parti han skall tillhöra? När det gäller Hans Nyhages inlägg vill jag säga att det för oss liberaler finns ett historiskt samband. Vi vet att socialdemokratin och fackförenings rörelsen från början var en enhet. Då var bara en viss procent av befolkningen fackligt ansluten. Men i dagens läge är i princip alla som arbetar inom LO-området anslutna till någon fackförening, och det gör att denna fråga kommer i ett annat. läge. Det finns också en liten syndikalistisk fackföreningsorganisation. Vi har fortfarande, som jag sade, en vacklande tro på att socialdemokraterna själva skall ta itu med denna fråga. Efter de frågor m.m. inlägg vi har hört i dag är förhoppningarna inte särskilt stora.

Fru talman! Jag konstaterar nu att Lars Ernestam vid två tillfällen har understrukit att det är partierna själva som skall avgöra anslutningsformerna. Jag hälsar då med tillfredsställelse den frontförändring som har ägt rum inom folkpartiet på denna punkt. Men jag vill gärna tillägga att det som Lars Ernestam framför rimmar ganska illa med den reservation som folkpartiet tillsammans med centern har skrivit.

Jag vill väldigt gärna än en gång hänvisa till den diskussion som vi förde här i riksdagen den 4 juni 1976, när Arne Geijer höll ett mycket uppmärksammat anförande. Han bestred då, precis som jag har gjort här i dag, att ett utnyttjande av reservationsrätten skulle röja den politiska hemvisten. Så här uttryckte Arne Geijer det, och jag vill gärna instämma i detta: ”Reservation mot beslut om kollektivanslutning sker inte bara från sådana medlemmar som tillhör ett annat politiskt parti eller är oorganiserade politiskt, utan reservationsrätten utnyttjas också av sådana som är klart socialdemokratiskt organiserade. Jag har upplevt flera fall där aktiva socialdemokrater av principiella skäl är emot kollektivanslutning.” Jag har precis samma upplevelser. Ingen ställer några som helst krav på att man skall ange skäl för reservation. Därför röjer man inte heller sin politiska åsikt genom att utnyttja reservationsrätten.
Fru talman! Det har tagit nio år för folkpartiet att komma till dagens slutsats. Bättre sent än aldrig, kan man kanske säga. Det finns nu alla möjligheter för folkpartiet att markera kraften av sin övertygelse genom att i varje fall i andra hand stödja den moderata reservationen. Det vore välgörande med ett klarläggande från Lars Ernestam i detta hänseende.

Fru talman! Till Hans Nyhage vill jag säga att vi står för den reservation vi harlämnat. Vi har fortfarande tron på att socialdemokraterna skall ta itu med den här frågan. Gör de inte det, får vi återkomma senare.

Ja, det är självklart att vi främst kritiserar det socialdemokratiska partiet. Att vi kritiserar kollektivanslutningen innebär inte att vi också kritiserar de fackliga organisationerna. Socialdemokraterna måste vara de som tar ställning och ser till att kollektivanslutningen upphävs.

Fru talman! På kort tid har två Metallfackföreningar i Östergötland upphävt kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Enligt vpk är det ett riktigt beslut som har tagits. Ombudsmannen i Metalls avdelning 83 säger att kollektivanslutningen är en anslutningsform som inte är gångbar längre. I tidningsuttalanden säger ombudsmannen vidare: ”Kollektivanslutningen har passiviserat fackets medlemmar. De har betalt avgifterna och nöjt sig med det.” ”Man kan också fråga sig hur demokratiskt det är. Många medlemmar känner ju inte till det”, säger ombudsmannen för en avdelning som har fattat ett beslut om att upphäva denna form av anslutning. Tyvärr hör händelserna i Östergötland inte till vanligheten. Det socialdemokratiska partiet har inte ändrat sin attityd. Kurt Ove Johanssons ombudsmannaattityd känns igen. För ett par år sedan var det en debatt inom arbetarrörelsen som ingav visst hopp om att det skulle bli något bättre. Tyvärr har den inte fått någon fortsättning. Den fråga man vill ställa till socialdemokraterna är: Finns det en vilja att inom en mycket snar framtid komma till rätta med den här osunda företeelsen? Svaret på detta kommer faktiskt att avgöra den fortsatta behandlingen av denna fråga och om det kommer en fortsättning på det som har hänt i Östergötland. Att denna debatt fortsätter år efter år i Sveriges riksdag är helt och hållet det socialdemokratiska partiets fel. Härigenom kan de borgerliga partierna år efter år utnyttja denna osunda företeelse. Vi vet att kollektivanslutningen är omtvistad inom arbetarrörelsen och har varit det ända sedan införandet. Främsta skälet är att kollektivanslutningen är hämmande för fackföreningsrörelsen — den blir alltså inte fri och obunden. Vi har tidigare diskuterat vilka maktcentra fackföreningsrörelsen skall vara oberoende av. Det finns tre viktiga maktcentra som fackföreningsrörelsen måste vara oberoende av, nämligen staten, kapitalägarna och de politiska partierna. För att börja med fackföreningsrörelsen och partierna skall vi komma ihåg att i fackföreningsrörelsens begynnelse var det liberalerna som byggde upp fackföreningarna och hade inflytandet. När den socialistiska arbetarrörelsen utvecklades, var en av uppgifterna att frigöra fackföreningsrörelsen ur de liberala, dvs. de borgerliga, bojorna. Och här har vi faktiskt en del av orsaken till eländet. I och med den socialistiska epokens början, började på allvar i organiserad form klasstriderna. Parti och fackförening fanns inte välorganiserade på varje plats. Därför blev det på många håll så, att parti och fack fick ikläda sig varandras roller. Det då av nöden uppkomna läget har fått sin fortsättning i kollektivanslutningen av fackliga medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Men det kan inte gärna vara någon princip. Parollerna frihet, jämlikhet, broderskap vägleder både fackföreningsrörelse och parti. Det måste vara en felaktig politisk uppfattning att det är naturligt att samarbete och värdegemenskap innebär att man har gemensamt medlemskap och kollektivanslutning. Hur skall nu förhållandet vara mellan det socialistiska arbetarpartiet och fackföreningsrörelsen? Den unge Hjalmar Branting utvecklade utförligt detta tema i sitt Gävletal under rubriken Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk. Arbetarna måste rikta sin uppmärksamhet mot två olika håll, sade Hjalmar Branting. För det första måste de organisera sin klass som politiskt parti, vilket sätter som mål för strävandena att få den politiska makten i sina händer. För det andra måste de organisera sig för att i någon mån kunna hålla kapitalisterna stången i den dagliga, ekonomiska kampen för sin brödföda. ”Naturligtvis böra bägge dessa organisationer, den fackliga och den politiska, gå hand i hand och gemensamt arbeta för det stora målet: arbetarklassens fullständiga frigörelse. Men erfarenheten har allestädes visat det lämpligaste, att de bägge organisationerna ej alldeles sammanblandas.” Det avgörande skälet är alltså att utgångspunkten skall vara att fackföreningsrörelsens och fackföreningens mål är att organisera alla arbetare på en arbetsplats eller ort, oavsett vilka politiska eller religiösa uppfattningar arbetarna där har. Det skall således vara fackföreningar som är oberoende i förhållande till politiska partier men som arbetar gemensamt med den politiska arbetarrörelsen för arbetarklassens fullständiga frigörelse. Det är ingen doktrinär ståndpunkt, utan det är en klassisk ståndpunkt, som härrör från det socialistiska arvet. Det här är naturligtvis inget oberoende av det slag som borgerliga partier och Svenska arbetsgivareföreningen önskar för fackföreningsrörelsen. Dessa vill ju ha ett helt annat oberoende när det gäller fackföreningsrörelsen. Deras attacker syftar i grund och botten till ett oberoende som försvagar arbetarrörelsen. De borgerliga partierna blandar systematiskt ihop partipolitisk obundenhet och politisk obundenhet och försöker göra affär av det här. Självfallet måste en fackförening vara socialistisk. Likaså måste den vara obunden. De borgerligas attack sker alltså inte av omsorg om arbetarna utan den har till syfte att försvaga arbetarrörelsen. Tyvärr bidrar det socialdemokratiska partiet till detta genom att vidhålla kollektivanslutningen. I en livaktig demokratisk folkrörelse måste gräsrötterna kunna komma till tals på ett meningsfullt sätt — det är själva innehållet i en demokrati. Rörelsen skall kunna säga obehagliga saker till sin ledning, och ledningen skall kunna lyssna på rörelsen. Men den skall inte vara klavbunden av partilojalitet till hundra procent, för då kommer man ju att lyssna till en rörelse som på grund av denna lojalitet inte gör sig hörd. Man kommer inte att få höra det som man egentligen skall höra för att kunna utvecklas. Exempel på detta finns i stor mängd. En socialdemokrat menade i gårdagens debatt om medbestämmandelagen att kritik riktades direkt mot fackföreningsrörelsen. Men om man har den uppfattningen, tror jag att man har kommit alldeles fel. Då kan jag också förstå att man fortfarande hävdar kravet på kollektivanslutning. I det läget får som sagt en ledning bara tillbaka ett eko. Då blir det farligt, för det är i den situationen som de borgerliga krafterna kan utnyttja arbetarrörelsens svaghet. Vi har faktiskt haft exempel på det i vårt land — jag avser det faktum att borgerligheten och borgerlig ideologi trängt in i arbetarrörelsen och försvagat denna och t.o.m. tagit den politiska makten. Nu är det ju också så att centraliseringen inom fackföreningsrörelsen med storavdelningar, representantskap etc. inte är någon tillfällighet. Organisationerna har byggts upp med den klara inriktningen att slå vakt om den politiska filosofi som har klassamarbetet som ledstjärna. Denna organisationsform sammankopplad med kollektivanslutningen utgör en fara för hela arbetarrörelsen. När det gäller fackföreningsrörelsens förhållande till de två övriga sociala maktcentra— staten och kapitalägarna — är socialister i princip överens om att ett fullständigt oberoende skall råda. Men ii ett läge där regeringspartiet mer eller mindre växer ihop med staten —- SAP har ju ett visst förflutet i det avseendet och är nu i regeringsställning — kan effekten av kollektivanslutningen bli den att statsapparaten, parti och fackföreningsledning i viss mån växer ihop i en värdegemenskap. Dessa tendenser har korporativa drag, och det är naturligtvis också till skada för arbetarrörelsens politiska innehåll. Vi från vpk har ingen anledning att ansluta oss till moderaternas och Ulf Adelsohns kritik härvidlag. Men nog har regeringen redan bjudit borgerligheten på goda karameller att hugga tänderna i — jag tänker på arbetarrörelsen. Det tycker vi är synd. När det gäller kapitalet och fackföreningsrörelsen finns det också en fara som man inte skall nonchalera. Utvecklingsavtalet, grundat på MBL, utgår från en inflyttning av fackföreningen i företagens linjeorganisation. Intressegemenskap i företagen och kollektivanslutning från samma fackförening till det parti som sitter i regeringsställning befrämjar inte en debatt inom arbetarrörelsen som ger styrka. Därför blir kollektivanslutningen i dess yttersta former farlig för arbetarrörelsen i framtiden. Man skall också komma ihåg att när vi tar upp frågan om kollektivanslutningen tänker vi också på den automatiska anslutningen till statskyrkan — den måste upphöra. Här och i kollektivanslutningen har vi de företeelser som innebär att man ansluter enskilda medlemmar utan att de tillfrågas. Men när de borgerliga partierna nu gör affär av kollektivanslutningen till politiskt parti har jag hittills inte hört ett enda ord från deras sida om den här företeelsen. Det vore kanske hederligt att de sade något och såg till att också denna tvångsanslutning upphör. Vpk vill upprepa vad riksdagen tidigare har uttalat i fråga om kollektivanslutningen, nämligen att nuvarande missförhållanden inte bör förändras i första hand genom lagstiftning utan genom åtgärder från det parti som använder den här anslutningsformen. Vpk förutsätter att det blir en stark opinionsbildning mot kollektivanslutningen, så att utvecklingen i Östergötland fortsätter och partiet förmås att tillämpa en ordning så att kollektivanslutningen avskaffas, så att människor inte registreras som partimedlemmar utan att veta det. Man kan naturligtvis dra andra paralleller om hur fackföreningarna skall verka. Vi har på senare år fått en debatt om fackföreningar internationellt. Jag skall ta ett exempel som kan vara viktigt. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna har aktivt verkat för att en fri och demokratisk fackförening skall få arbeta i Polen. Men när den skulle verka var den bunden av stat och parti och kunde inte fullgöra sin roll som facklig organisation, vilket behövs både inom ett socialistiskt och inom ett kapitalistiskt samhälle. Jag skall inte hårddra parallellerna med det här landet, men nog finns det ändå en påtaglig likhet med Sverige, när socialdemokraterna vidhåller detta samband mellan parti och fackföreningsrörelse. Vi för vår del anser både nu och framöver, när det blir socialism, att fackföreningsrörelsen skall stå fri och obunden från parti och statsapparat. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 4 av Nils Berndtson.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg uttrycker förhoppningen att den opinionsbildning som han försöker driva tillsammans med de borgerliga partierna mot kollektivanslutning skall leda till att den så småningom upphör. När jag började den här debatten sade jag att jag hälsar den med glädje och tillfredsställelse. Det har nämligen ofta visat sig att när vi för en sådan här debatt i kammaren brukar intresset från fackföreningarna att kollektivansluta sig till det socialdemokratiska partiet snarare öka. Och jag tror att vi kanske får uppleva det igen. Det görs ibland väldigt stora nummer av att en facklig organisation lämnar kollektivanslutningen. Men är inte detta något av ett renhetstecken? Precis som jag sade i min inledning prövas kollektivanslutningen ute i de fackliga organisationerna minst en gång varje år. Och då är det naturligt om någon facklig organisation som är kollektivansluten lämnar partiet av det ena eller andra skälet. Men om vi ser på längre perioder tror jag att det visar sig att det är fler organisationer som kollektivansluter sig till socialdemokraterna än som går ur partiet. Statistiken talar på den punkten sitt tydliga språk. Vpk förespråkar i sin reservation ett slags ”tuvhopperi” för svensk fackföreningsrörelse. Jag tycker att vpk någon gång borde lyfta blicken något och se västerut. Fackföreningsrörelsen i exempelvis USA har ju tillämpat vpk:s tuvhoppningsmodell, Lars-Ove Hagberg. Denna fackliga taktik har inte varit särskilt lyckosam. Den har i stället starkt bidragit till att försvaga fackföreningsrörelsen i USA. Uppriktigt sagt, Lars-Ove Hagberg, tror jag inte att svensk fackföreningsrörelse behöver några pekpinnar från vpk om hur den bäst skall tillvarata sina medlemmars intressen. Svensk fackföreningsrörelse — åtminstone stora delar av den — har valt ett fastare samarbete med det socialdemokratiska partiet, och det har varit bra. Hade det inte varit bra, skulle samarbetet naturligtvis ha upphört. Men — och det är viktigt att komma ihåg — vad som är bra eller inte bra för fackföreningsrörelsen i det avseendet skall den själv besluta om. Det skall inte vpk, och för den delen inte heller något annat parti, lägga sig i. Vad skulle fackföreningsrörelsen egentligen vinna — om jag får sluta med en sådan fråga — med ett samarbete t.ex. med vpk eller med ett borgerligt parti? Jag är personligen övertygad om att det skulle sluta med anorexia nervosa,

Fru talman! Det blev inte mycket sagt av Kurt Ove Johansson när han skulle lämna formaliteterna kring detta och kanske se på vad det politiska innehållet betyder för arbetarrörelsen. Vpk förbehåller sig rätten att ha uppfattningar. Jag som arbetar på gräsrotsnivå inom fackföreningsrörelsen — jag har aldrig blivit vald till ombudsman — diskuterar där ofta just den här frågan, och jag förbehåller mig rätten att ha åsikter om den. Men vpk agerar inte tillsammans med borgerligheten. Vi har inte motionerat i frågan, men när ett förslag förs fram tar vi oss rätten att redovisa en uppfattning om det, precis som Kurt Ove Johansson. Vi gör inte så stort nummer av frågan när det gäller Östergötland, men jag vill ändå säga att jag hade hoppats att det skulle ha funnits någon ödmjukhet från socialdemokratiskt håll, så att man sagt att det vi föreslagit kunde vara en väg i utvecklingen. Ombudsmännen säger ju att det är fel att ha kollektivanslutning — metoden anses vara ”ute”. Är det inte så att det finns andra sätt att aktivera fackföreningsrörelsens medlemmar i politiskt arbete än genom kollektivanslutning? Det är vad vi borde diskutera, för det är det viktiga. Förhållandet mellan parti, fackförening, stat och kapital är avgörande. Men eftersom det är ett grumligt förhållande som råder mellan de två senare, dvs. stat och kapital, som är väldiga politiska enheter i samarbete, så kan jag förstå att det politiskt är lämpligt att ha en organisatorisk överbyggnad genom att ha kollektivanslutningen kvar. Det är väl inte för inte som kapitalets herrar, när det skall bli reallönesänkning, talar om att det är bättre med en socialdemokratisk regering, som kan hålla fackföreningsrö relsen tyst. Men man borde dra någon lärdom av vetskapen att detta i frågor m.m. förlängningen ödelägger hela arbetarrörelsen. Det är från den utgångspunkten reflexionen från mina förbundskamrater i Östergötland är riktig: det blir ingen politisk aktivitet med kollektivanslutningen. De har dragit de rätta slutsatserna. Jag behöver inte se västerut. Jag tycker inte att den modell man har där är något att diskutera. Det är inte fråga om vad som är svart eller vitt, utan om vad vi skall göra här mot den svenska storfinansen. Det är arbetarrörelsens historiska uppgift. Det är fråga om rättvisa, solidaritet, jämlikhet och gemenskap och om hur målet att skapa dessa grundvalar skall kunna förverkligas. Jag tror inte att en sådan organisatorisk bindning som kollektivanslutningen utgör är befrämjande. Jag säger som jag sade i går i debatten om medbestämmande: När borgerligheten försöker skjuta arbetarrörelsen i sank, är det alltså vi som står i främsta ledet. Men vi säger samtidigt att kollektivanslutningen försvagar arbetarrörelsen. Därför hamnar vi kanske i olika positioner i synen på arbetarrörelsens framtid.

Fru talman! Jag har aldrig bestridit Lars-Ove Hagbergs rätt att ha en uppfattning i de här frågorna, absolut inte. Det har vi naturligtvis alla rätt att ha. Jag har inte heller någonting emot att Lars-Ove Hagberg, som han antydde, åker runt till fackliga organisationer och diskuterar kollektivanslutning. Det är, som jag har sagt tidigare, bara bra, därför att det har visat sig att när man får en diskussion om kollektivanslutning ökar intresset från fackföreningarnas sida att ansluta sig på det sättet. Sedan säger Lars-Ove Hagberg att vi borde vara ödmjuka, eftersom det ibland förekommer kritik på den punkten när det gäller anslutningsformerna. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi är öppna för synpunkter. Jag redovisade också, om Lars-Ove Hagberg lyssnade på vad jag sade, de åtgärder som vi från partiets sida har vidtagit för att pröva andra anslutningsformer. Jag nämnde att frågan på nytt kommer att diskuteras på partikongressen 1984. När det gäller frioch rättigheter skulle jag vilja säga till Lars-Ove Hagberg att vi socialdemokrater — hela vår politiska tradition och historia visar detta — slagits för att fördjupa demokratin. Det fanns faktiskt företrädare i riksdagen 1941 som t.o.m. motionerade om att man skulle förbjuda det kommunistiska partiet. Socialdemokraterna sin vana trogna slog vakt om frioch rättigheterna och naturligtvis motsatte de sig sådana förslag. På sitt sätt är det ganska fantastiskt att Lars-Ove Hagberg delvis i vissa sakfrågor när det gäller kollektivanslutningen är allierad med dem som 1941 ville förbjuda honom att sitta här i kammaren. Det kan vara någonting att tänka på där hemma i Dalarna under julhelgen. I och för sig är det inte så konstigt att vpk är emot kollektivanslutningen. Jag sade i mitt inledningsanförande att detta är doktrinärt betingat. Leninisterna var ju emot kollektivanslutningen. Kan Lars-Ove Hagberg påminna sig att arbeiderpartiet i Norge uteslöts ur Komintern, därför att det vägrade att avskaffa kollektivanslutningen? Vad var skälet? Jo, skälet var att Lenin var motståndare till kollektivanslutningen. Han ansåg att det var orimligt. Han menade att man skulle ha ett elitparti. Vi vill ha ett massparti. Det är i allra högsta grad förenligt med kollektivanslutning. Försvara gärna, Lars-Ove Hagberg, Lenin och elitpartiet!

Fru talman! Jag skulle vilja säga att nu blir det ännu värre. Nu hamnar vi ännu längre bort. Jag skall inte försvara något elitparti, Kurt Ove Johansson, tvärtom. Dessutom är jag inte heller allierad med borgarna i den här frågan. Det har jag klart redogjort för. Att framställa ett sådant påstående är dålig debatteknik och visar på en total nonchalans beträffande ansvaret för arbetarrörelsen. Det är inte hedrande för socialdemokraterna att ha en talesman som inte seriöst kan skilja på vad som är uttryck för omtanke om arbetarrörelsen och uppfattningar som inte är det. Sedan tycker jag att Kurt Ove Johansson och socialdemokraterna kunde ta litet lärdom från öst. Jag tänker då på Solidaritet. Nog är det bestickande, Kurt Ove Johansson, att Solidaritet framsprang ur det förhållandet att den gamla fackföreningen var statsbunden och partibunden och ville stå fullständigt fri från parti och stat. Ni stöder dem — där! Jag åker inte runt mellan fackföreningarna. Jag behöver inte göra det. Jag tillhör en fackförening, och där stannar jag. När vi skall ta ställning där, vill vi att vår fackförening skall vara fri och obunden från parti och stat. Det är ju vad det handlar om. Jag skall bara, fru talman, ta ett exempel, nämligen skogsarbetarnas framgångsrika aktion för månadslön. När de gjorde den aktionen sade de: Vi enas mot huvudmotståndaren. Vi riktar slaget mot arbetsköparna. — Och de hade framgång i sin kamp. De byggde upp sin verksamhet på partipolitisk obundenhet, och därför kunde de få alla med i aktivt arbete. Det är det som är grunden för fackföreningarnas kamp, för den dagliga intressekampen mot kapitalet. Skulle de ha haft kollektivanslutning och partipolitiska bindningar hade de inte nått framgång med sin kamp. Då hade de blivit stjälpta. De hade spelat motståndaren i händerna. Det är den omsorgen, Kurt Ove Johansson, som jag tycker att ledande socialdemokrater borde beakta mer än vad som sker. Jag anser att om ni tog bort kollektivanslutningen skulle socialdemokratin bli starkare från basplanet. Jag skulle hälsa det med glädje, eftersom jag tror att hela arbetarrörelsen därigenom skulle bli starkare.

SEE SER Fru talman! När jag lyssnar till den här debatten tycker jag att Vissa författningssocialdemokraterna hade betydligt sakligare företrädare tidigare. Jag vill frågor m.m. nämna Tage Erlander, Nils Kellgren, Erik Adamsson och Hilding Johansson, som har deltagit i de här debatterna och som, enligt min uppfattning, har haft en mycket sakligare syn än Kurt Ove Johansson har på dessa frågor — trots att vi hade olika uppfattningar. Vi tvingas nu än en gång debattera den förhatliga kollektiva anslutningen av fackliga medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna kunde ha undvikit denna för dem så förnedrande kollektivanslutningsdebatt genom att avskaffa kollektivanslutningen till partiet. Men det är det socialdemokratiska partiet som skall ta initiativet. Det är löjligt att ni skyller ifrån er på fackföreningarna — om inte det socialdemokratiska partiet längre tar emot medlemmar genom kollektivanslutning kan ju inte heller någon sådan ske. Det borde väl stå klart även för socialdemokrater. Socialdemokraterna hävdar att kollektivanslutning är en facklig angelägenhet och inte en politisk — men kollektivanslutning är och förblir en politisk angelägenhet. Jag har egen erfarenhet av just kollektivanslutning. Jag har talat om detta förr, men det finns anledning att upprepa det. Jag vill nämligen göra en jämförelse mellan min egen erfarenhet och det som Kurt Ove Johansson sade i sitt anförande. Han sade bl.a.: Reservationsrättens praktiska innebörd är att ingen kan kollektivanslutas mot sin vilja. — Jag skrev ned det ordagrant under hans anförande. Jag tycker att Kurt Ove Johansson bör ta reda på fakta innan han säger detta. Det hände för ett antal år sedan att man i min avdelnings representantskap — Byggnads avdelning 25 i Uppsala — bestämde att man skulle kollektivansluta hela avdelningen till socialdemokratiska partiet. I representantskapet satt drygt 1 96 av fackföreningens medlemmar. Saken hade inte meddelats medlemmarna i förväg. De övriga medlemmarna hade inte möjlighet att närvara. Man beslöt alltså med några nej-röster och övervägande ja-röster bland dessa som utgjorde drygt 196 av medlemstalet att ansluta 6 300 kamrater till det socialdemokratiska partiet utan att de var tillfrågade. Nu råkade det ju också bli så att jag som moderat riksdagsman blev kollektivansluten till socialdemokraterna genom det här beslutet. Och hur många andra som var lokalt engagerade i olika partier och som genom detta beslut blev anslutna till socialdemokraterna mot sin önskan vet jag inte, men det var kanske många. Av en tillfällighet fick jag efter några månader ögonen på det här och ringde till socialdemokratiska partiets lokala partiorganisation och frågade om man där hade mitt namn i medlemsförteckningen? Då fick jag svaret: Vi får bara reda på antalet medlemmar från fackföreningen, vi får 15 inga namn. Resultatet blir alltså att partiet inte vet vad medlemmarna heter och att medlemmarna inte vet att de har blivit medlemmar genom beslut av andra. Man talar ibland om att kollektivanslutning ger medinflytande för de kollektivanslutna. Men hur kan någon få medinflytande som inte ens själv vet om att han har blivit medlem? Och hur kan partiet ge medlemmarna möjligheter till inflytande när man inte ens vet vem man skall skicka kallelser till, eftersom man inte vet deras namn? Det faller ju på sin egen orimlighet. i Det är detta man skall se i relation till vad Kurt Ove Johansson sade om att ingen kan kollektivanslutas mot sin vilja. När jag hör det här tänker jag på att vi befinner oss så kolossalt nära år 1984, som George Orwells bok handlar om, när sanning är lögn och lögn är sanning. De flesta fackföreningsmedlemmar får alltså inte reda på ett beslut om kollektivanslutning. Det är i många fall bara representantskapets ledamöter och de medlemmar som de talar med personligen som har reda på beslutet, såvida inte representantskapets ledamöter tar upp frågan i andra sammanhang. Och hur informeras invandrarna? Knappast alls! De har inte en aning om hur det går till i Sverige i det här sammanhanget. Det är ju nästan bara i Sverige som man tillämpar kollektivanslutning. Vi hörde nyss att man tillämpar systemet i Norge. Man har också tillämpat en avart av kollektivanslutningen i England och på Irland, men icke i något annat land, såvitt jag känner till. Varför skall man bara tillämpa kollektivanslutning i dessa länder? Varför skall löntagarna i Sverige inte själva anses kunna fatta beslut om huruvida de vill tillhöra ett parti eller inte? Enligt en opinionsundersökning för några år sedan uppgav bara 8 96 av samtliga LO-medlemmar att de tillhörde något politiskt parti. Många av dem tillhörde alldeles säkert andra politiska partier än det socialdemokratiska. Detta är ganska avslöjande med tanke på att 40 96 av fackföreningsmedlemmarna vid det tillfället var kollektivanslutna. Det visar ju hur oerhört många som inte känner till det här. Argumenten för kollektivanslutningen har skiftat genom åren. Argumentet från socialdemokraterna var i början av 1900-talet att arbetarna saknade rösträtt och föreningsrätt, och att man därför behövde kollektivanslutningen. Det var kanske riktigt. Det säger jag rent ut. Bl. a. hade Hjalmar Branting den synen på frågan, att när arbetarna fick rösträtt och föreningsrätt, skulle kollektivanslutningen definitivt upphöra. Men det är nu snart ett halvt sekel sedan båda dessa krav uppfylldes. Nu kommer nya skäl. Ett argument framfördes 1967 vid debatten i riksdagen. Nils Kellgren sade då bl.a.: ”Frågan om kollektivanslutning är i mycket hög grad — det kan man aldrig komma ifrån — en fråga om finansiering av politisk verksamhet. Man bör därför se denna fråga i relation till hur de politiska partierna över huvud taget finansierar sin verksamhet.” Nils Kellgren såg alltså detta enbart som en fråga om att få pengar till det socialdemokratiska partiet. Tio år senare, 1977, sade Hilding Johansson i en debatt: ”Jag tvekar inte Nr 45 att säga att det räcker inte för socialdemokratin att få partistöd. — —— Jag vill Torsdagen den inte ett ögonblick förneka betydelsen av det, men låt mig ändå göra klart att 9 december 1982 det räcker inte för att finansiera verksamheten.” Det var klartext. Här har både Nils Kellgren och Hilding Johansson med tio års mellanrum deklarerat samma sak: Det är pengarna man vill åt. Jag menar att det är en skam när medlemskap heter pengar, när man tilltvingar sig medlemmar för att komma åt deras pengar.

Men det räcker inte med detta; man fortsätter utsugningen genom att försöka kollektivansluta allt fler fackföreningar till socialdemokratiska partiet. Profitintresset har tydligen inga som helst gränser. Man kan bara för att få mer pengar till partiet trampa på de mänskliga rättigheterna när det gäller att själv bestämma sin partitillhörighet och behålla valhemligheten. Reservationsrätten infördes i början på 1900-talet. För att förhindra att LO:s kongress 1909 bröt alla förbindelser i fråga om kollektivanslutningen beslöt 1908 års socialdemokratiska partikongress att tillåta att fackligt anslutna fick rätt att anmäla reservation mot kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Det är alltså från början ett socialdemokratiskt beslut på en partikongress att man skall tillåta kollektivanslutna att reservera sig mot medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Reservationsrätten har, konstaterar jag igen, införts av det socialdemokratiska partiet och inte av fackföreningsrörelsen. När fackföreningsmedlemmar som har borgerliga eller kommunistiska sympatier reserverar sig mot beslut om kollektivanslutning, sker detta inte på grund av stadgar i det förbund de tillhör utan genom beslut av den organisation, dvs. det socialdemokratiska partiet, som de inte vill tillhöra.

Endast för en doktrinärt radikal åskådning kan en sådan onaturlig konservatism te sig acceptabel.” Jag kan helt instämma i detta. Det står vidare på en annan sida i samma motion, att ”man på socialdemokratiskt håll som ett försvar för kollektivanslutningen anför, att motståndarna till densamma inom fackföreningarna höra hemma i de 7 antidemokratiska bolsjevikpartierna, till vilka inga demokratiska hänsyn behöva tagas, ——--". Så var det då. Vi har under senare årtionden allt starkare upplevt att socialdemokraterna inte anser sig behöva ta några demokratiska hänsyn till vare sig kommunister eller borgerligt röstande fackföreningsmedlemmar. Ändå är det så att de borgerliga partiernas andel inom LO-förbunden nu är ganska stor. Enligt en undersökning, gjord för något år sedan, förklarar sig mer än 10 96 av de LO-anslutna beredda att rösta med moderaterna. Med tanke på att partiet hade sådana framgångar i valet kan man förmoda att siffran vid valtillfället var ännu högre. Men socialdemokraterna anser tydligen att man inte behöver visa hänsyn till någon som har avvikande mening gentemot socialdemokraterna.

Jag kan inte finna annat än att kollektivanslutningen, som den tillämpas, vid många tillfällen strider mot denna paragraf. Trots att lagen ger skydd mot att tvingas tillhöra politisk sammanslutning så biter socialdemokraterna huvudet av skammen och fortsätter att kollektivansluta moderater och andra till det socialdemokratiska partiet. Riksdagen har vid åtta tillfällen uttalat att kollektivanslutningen skall upphöra. Vilken annan sammanslutning som helst i Sverige som blev utsatt för en sådan framställning skulle naturligtvis redan vid första eller andra tillfället ett sådant beslut fattades vidta åtgärder för att följa det. Men så icke socialdemokraterna. De anser sig tydligen stå över både lagar, riksdag, sunt förnuft och vanligt folkvett. Inte ens det förhållandet att framstående socialdemokrater har menat att kollektivanslutningen är en skam har förmått tränga igenom denna självgodhet. Att allt fler fackföreningar nu börjat reagera mot kollektivanslutningen och andra former av förmynderi är dock ett hälsotecken. Det börjar uppstå en kris mellan sossarna och fackföreningsrörelsen på många håll därför att socialdemokraterna är i skriande behov av både medlemmar och pengar, medan fackföreningsmedlemmarna blir alltmer ointresserade av att skaffa dessa medlemmar och pengar. Man börjar tydligen på fackligt håll alltmer ledsna på socialdemokraternas utnyttjande och utsugning av den fackliga rörelsen. Men varför hänger sig socialdemokraterna i Sverige fast vid kollektivanslutningen, när den knappast förekommer i något annat land och när Sveriges riksdag så många gånger har sagt ifrån att man vill att den skall upphöra? Menar socialdemokraterna att just Sveriges arbetare måste stå under förmyndare, och varför? Varför får inte svenska arbetare full rätt att själva bestämma sin partianslutning? Kurt Ove Johansson sade ett par rätt märkliga saker i sitt anförande. Han menar att det är de lokala fackföreningarna som skall besluta om sina egna Nr 45 angelägenheter. Det tycker jag är riktigt. Men det måste ändå finnas vissa Torsdagen den gränser för hur långt man får gå. Annars skulle vi parallellt kunna säga atten 9 december 1982 man har rätt att slå sin hustru, eftersom mannen skall få besluta i sina egna angelägenheter. En annan organisation skall ha rätt att besluta att medlemmarna skall få prygla varandra, för de har rätt att besluta i sina egna angelägenheter. Skall man tillämpa det här påståendet på det sättet? Det finns ju dock vissa gränser för hur långt man får gå.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 Om man ansluter sig till partiets politik, ansluter man sig frivilligt och behöver inte tvingas därtill. Många framstående socialdemokrater talar om fred och frihet, men den freden och den friheten skall tydligen bara gälla i andra länder. Fackföreningsmedlemmar som är oliktänkande i Sverige skall tydligen även i fortsättningen vara politiskt fredlösa, och friheten att själv välja politiskt parti skall tydligen inte vara accepterad. Låt var och en själv besluta om sin egen partitillhörighet, sluta med utsugningen av fackföreningsrörelsen — det vill jag starkt framhålla! Kurt Ove Johansson sade att socialdemokraterna är ett massparti och att kollektivanslutningen därför är riktig. Konsekvensen skulle väl då bli att man beslöt att kollektivansluta hela svenska folket, ty då blev det verkligen ett massparti. Vill Kurt Ove Johansson ha det så? Det finns, fru talman, mycket att säga om denna snuskighet som heter kollektivanslutning. Men jag vill till slut yrka bifall till reservation 2 av Anders Björck m.fl.

Fru talman! Sveriges riksdag beslöt år 1975 att utvidga den kommunala rösträtten till utländska medborgare som varit kyrkobokförda i landet de närmaste tre åren före valet. Därigenom togs ett viktigt steg i utvecklingen mot fullständiga demokratiska rättigheter för de invandrare som är varaktigt bosatta i landet. De nya reglerna tillämpades för första gången i 1976 års val till kommun, landsting och kyrkofullmäktige. Deltagandet i valet blev högre än vad som förutsetts.

Dessa motionskrav har hitintills avslagits av borgerliga riksdagsmajoriteter. Inte heller tillmötesgick man krav på en parlamentarisk utredning för att sammanfatta och utvärdera skilda studier av 79 Vi socialdemokrater vidhåller vårt tidigare ställningstagande om invandrarnas rösträtt. Vi eftersträvar att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenska medborgare. De som flyttar till vårt land och varaktigt bosätter sig här bör så långt det är möjligt ha samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Därför var det i det här avseendet ett viktigt steg som togs med 1975 års beslut om kommunal rösträtt för dessa invandrare. Det är därför en rättvis och logisk utveckling att ge dessa invandrare möjlighet att delta i riksdagsvalen. Var det i besvikelsen att inte fullt ut få utöva politisk rösträtt som valdeltagandet sjönk från 1976 års kommunalval till 1979 års? För många invandrare innebär rätten att delta i val ett förtroende. Sålunda föregicks 1976 års primäroch sekundärkommunala val av intensiva studier i svenska samhällsfrågor i studiecirklar och samverkanskurser. Frågor som behandlas och beslutas i riksdagen är i många fall av lika stor betydelse för varaktigt bosatta utlänningar här i landet som för svenska medborgare. Att den uppfattningen har fått en bredare anslutning i vårt land framgår ju exempelvis av att invandrare gavs rösträtt vid 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan, efter samma regler som gäller vid kommunala val. Några negativa konsekvenser av denna utvidgning av rösträtten har inte försports och tiden synes nu mogen för en sådan utvidgning av rösträtten även till riksdagsval. Naturligtvis skall då alla de bestämmelser som gäller för grundlagsändring iakttas. Av den anledningen och då vi är medvetna om att det finns principiella och praktiska frågeställningar att lösa vill socialdemokratin tillsätta en bred parlamentarisk utredning. Det är ytterst beklagligt att de borgerliga partierna vill hindra en sådan utredning. Många invandrare har av olika skäl inte möjlighet att utöva rösträtt i sitt ursprungliga hemland. De kan inte rösta vare sig i det gamla landet eller i det nya landet. De har inte möjlighet att påverka politiken på riksnivå vare sig i sitt gamla hemland eller i sitt nya hemland. Det är förhållanden som vi bör göra insatser för att rätta till genom att knyta rösträtten till vistelseland vid varaktig bosättning. Med det anförda och mot bakgrund av de erfarenheter som finns från kommunala val ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkt 13.